Herr talman! Det är tradition att man såsom företrädare för utskoutsmajoriteten tar upp de påståenden som törs fram från oppositionen. Jag har inte påstått — än mindre trott — att det bland de fattigaste länderna, dvs. grupp D, inte skulle finnas diktaturer. Jag vet inte hur jag ordagrant uttryckte mig. Men Jag sade till Bertil Måbrink att den dramatiska utveckling inte har skett som han beskrev, nämtigen att Argentina, Chile och Brasilien skulle ha fätt så mycket mer pengar. Jag är mycket väl medveten om att Haiti och Paraguay, för att ta ett par exempel, tillhör de mest obehagliga av de regimer som vi nu diskuterar. Det var inte något försök från min sida att skyla över detta. Jag ville bara ge en ren upplysning om att det som påstås. nämligen att de stora diktaturerna skulle ha fått så mycket mer pengar, är felaktigt. Över huvud taget är det felaktigt, herr talman, att i denna debatt jämföra procenttal som har gått upp ett par tre enheter från ett år till ett annat. Det leder tanken fel, framför allt om man inte splittrar upp verksamheten på den kommersiella delen och den del som ges i särskilda former på icke vecklingsbanken kommersiella villkor. Sedan hävdar jag fortfarande att det är demapogi i överkant att påstå utt den gruppering som gjorts I propositionen, där man slagit ihop grupp C och grupp D, skulle vara ett medvetet försök att vilseleda dem som läser propositionen. Grupp C omfattar länder av typ Costa Rica, Panama, Trinidad och Jamaica. När man hörde Mats Hellström fick man ett intryck av att de länderna var vildigt välmående och att folk där hade det mycket bra. Men det är inte alls på det sättet. Jag sade inte att detta var den enda indelning som man kunde göra. Jag sade att man mycket väl kan diskutera indelningen. Ett obestridligt faktum är att grupp C, som lagts ihop med grupp Di propositionen, omfattar länder med begränsad marknad och med begränsad infrastruktur. Vi kan inte komma nägon vart i denna debatt, om vi på marginalen jämför ett land med ett annat från ett är till ett annat. Det leder tanken fel. Precis som Mats Hellström påstår att propositionen är vilseledande vilseleder han själv kammarens ledamöter, när han säger att stödet till de tre stora diktaturstaterna kraftigt har ökats. Det är inte så. Det stämmer med Argentina men definitivt inte när det gäller Chile.
Herr talman! Skall man diskutera förskjutningar i en banks politik finns det naturligtvis ingenting annat att göra än att tala om relativa andetar. Det borde Anders Wiikman vara på det klara med. Jag har inte sagt att regeringen medvetet vilselett med sina uppgifter. Jag har ingen uppfattning om den saken. At jag nämnde att regeringen har varit vilseledande beror på att det är på den punkten som centern hängt upp sin anslutning till banken. Då bör det vara en sakupplysning till kammarens ledamöter innan vi röstar. att man i budgetpropositionen har en felaktig skrivning beträffande det som för centern är ett viktigt skäl. Detta gör att denna fråga är intressant. Jag tycker inte att frågan om de fattigaste länderna i och för sig är särskilt intressant. På den punkten är Anders Wijkman och jag möjligen överens. Man skall inte analvsera om vi ger så och så mycket till de fattigaste länderna. Så tycker emellertid centern, och där tillfredsställer regeringen centern genom en felaktig beskrivning av verkligheten. Vad man skall analysera när det gäller IDDB — något som vi framhållit i debatten inte Minst förra året — är hur de pengar använts som går till IDB. Vilka människor gär pengarna ut till? Är det de fattigaste människorna som stöds? Vi kan ta som exempel lånen till landsbygdsutveckling. Det går att få pengar till nyodling. en typ av lån som även stora jordägare kan utnyttja. För den typav utveckling som kräver jordreformer, något som kanske i och för sig är billigare än stora nyodlingsprojekt, är det däremot mycket svårt att få lån från IDB. Den svenska riksdagen bör diskutera sådana saker i stället för att föra den stereotypa diskussion som har startats av de borgerliga partierna och som vi har tagit upp därför att vi är kritiska mot er redovisning. Vi har talat om hur vi ser på IDB:s infrastrukturprojekt,t.ex. 1 Brasilien, där de enorma pengar som satsas I dammanläggningar går till ett litet skikt av besuttna människor i Säo Paulo, och vi har talat om hur landsbygdsprojekten utvecklas. Det är den debatten som bör föras om IDB.

Herr talman! Vad gäller kapitalpåtyllnad sägs det i budgetpropositionen att det under perioden 1976-1978 skeren ökning av kapitalet, Det påminns också om att det under föregående höst har väckts tankar på att man skulle göra ytterligare en kapitalökning i bemärkelsen att aktiekapitalet i banken skulle höjas genom att man ökade det s.k. garantikapitalet. Vi konstaterar i propositionen att det inte har gjorts gällande att Sverige skulle behöva delta i den kapitalökningen. Det är viktigt att skilja den diskussionen från den diskussion som sedan har kommit att aktualiseras om ytterligare en kapitalökning, den som herr Hellström också berörde i utrikesdebatten. Frågan är alltså om man på sikt skall göra en femte kapitalökning i banken. I en del sammanhang har diskuterats om det över huvud taget skulle vara rimligt att göra en sådan ökning, formerna för den och omfattningen av den. Ett möte ägde rum i Genéve den 10 februari mellan de ickeregionala länderna, dvs. Danmark, Finland, Österrike osv., de europeiska länder som är med i banken. Det var alltså ett möte som hölls för att man skulle diskutera formerna för en sådan eventuell kapitalökning. Den 16 april tillsatte bankens styrelse ett utskott som skulle studera resultatutveckling och resursbehov i banken och komma med rekommendationer om åtgärder ifall det behövdes för att öka bankens kapital. Man har siktat på att utskottet skulle komma med någon form av slutsatser, som sedan skulle kunna bilda underlag för en diskussion mellan de berörda regeringarna om hur man skulle förfara. Ett möte som hålls i Madrid i dessa dagar är ett led i arbetet på utt få fram synpunkter på i vilken utsträckning en kapitalökning skall kunna föreslås och innehållet i densamma. Det har faktiskt inte funnits anledning för oss att ha någon överläggning om denna eventuella kapitalökning. Det har över huvud taget inte kommit fram förslag av sådan konkretion at det varit rimligt för regeringen att ta en diskussion om i vad mån Sverige skall delta och om hur vi skall ställa oss till en sådan ökning. Det blir anledning att återkomma till den diskussionen och självfallet också att redovisa vilka resultat som har uppnåtts i samband med att det finns något konkret material att utgå ifrån för en sådan redovisning. I den mån man skulle komma fram till att det borde ske en kapitalökning till banken vill jag gärna jämföra med ökningen i fråga om de direkta gåvor som socialdemokraterna vill ge ull Cuba. De föreslår i år en ökning av biståndet till Cuba med 40 milj.kr. Den summa som kammaren i dag skall votera om är 5 milj, kr. Och det är egentligen inte ett bidrag på samma sätt som Cubabiståndet utan en insats av ett kapital i banken, som man faktiskt rent formellt också har rätt att återfå, om man skulle önska. Jag gör jämförelsen mellan de här två summorna — insatsen i banken från svensk sida och det årliga biståndet, alltså ren hjälp, till en regim som Cubas, som ju är amerikanska utvecklingsbanken amerikanska utvecklingsbanken engagerad i en del utrikespolitiska äventyrligheter — därför att den blir intressant med den uppläggning som herr Hellström viljer tvärsigenom sitt inlägg. Här gäller det också att se skillnaden i storlek mellan vad som skulle satsas på ett enda land och vad som skulle kunna bli aktuellt - om regeringen kommer till den slutsatsen — att satsa på en ökning av kapitalet i IDB. Jag har tänkt begagna den här debatten som ev lämpligt tillfälle att redovisa de diskussioner som f. n. pågår i IDB mot bakgrund av den fråga som herr Heilström ställde till utrikesministern i utrikesdebatten: tyvärr var jag inte själv närvarande när den frågan framställdes. Mot bakgrund av det som herr Hellström har sagt vill jag alltså framföra ytterligare några synpunkter på Sverige och Interamerikanska utvecklingsbanken. Det sägs att det är de rika som gynnas, och man menar att vi här har givit en felaktig presentation I propositionen. Nåväl, den verklighet som är framgår alldeles klart av den tabell som finns i propositionen. Att man då har buntat ihop de här kategorierna av länder med begränsad marknad och de fattigaste länderna beror 1.ex. på att man i FN-sammanhang ju ofta specialbehandlar u-länder med begränsade marknader, därför att de är utsatta för alldeles särskilda problem. Vad man måste ta fasta på när man resonerar om vilka länder eller grupper av länder som gynnas eller inte gynnas av insatser från IDB —det gjorde också herr Wijkman — är skillnaden mellan vad som är lån på kommersiella villkor och vad som har någon form av bidragselement i sig. De rika länderna får till helt övervägande del lån på rent kommersiella villkor. Jag vill påminna herr Hellström om att den upplåning som det mycket rika Sverige har gjort under de senaste fyra åren per år är långt större än hela den utlåning IDB har. Det rika Sverige har alltså på de internationella kapitalmarknaderna lånat upp resurser för att hålla sig självt gående bättre än det annars skulle kunna göra i så stor utsträckning. Då skorrar det i varje fall i mina öron när jag hör det oerhörda moraliserandet emot lån ull s.k. rika länder i Latinamerika. Om man ser på de lån som innehåller något mått av subventionsinslag, i den bemärkelsen att de har lägre räntesatser, finner man att i den långivningen dominerar helt de fattigaste länderna; med det menar jag då de tio fattigaste länderna, den s.k. grupp Di IDB. Mot bakgrund av vad herr Hellström sade vill jag också påminna om att andelen lån på subventionerade villkor till denna grupp under det senaste året har ökat markant, från ungefär 48 26 till 56 26. Jag vill också, herr talman, med hänsyn till att de mänskliga rättigheterna spelar en stor roll i de kommentarer och ställningstaganden som görs, påpeka att alla västeuropeiska linder utom Norge är med i Interamerikanska utvecklingsbanken. De slutsatser som har dragits i en lång rad socialdemokratiski styrda länder är alltså helt andra än de som herr Hellström i ett ganska upphetsat resonemang kommer fram till. Jag vill också påpeka att i den mån det görs någon insats för de länder som får lån från IDB, kan man konstatera att t.ex. svenska leverantörer under IDB-kontrakt får kontant betalt. Det är alltså inte fråga om att ge subven tionerade krediter av det slag som det här i riksdagen föreligger stor enighet om att genomföra. Det behövs helt icke-subventionerade exportkrediter vid IDB-export. Om man jämför de subventionsinslag som förekommer i den typen av exportbefrämjande insats och de 5 miljonerna till IDB vi nu resonerar om, så är 5 miljoner en spottstyver, herr Hellström. De olika exportbefrämjande insatserna i form av räntestöd och sådant är ofta stöd som går till regimer som man förvisso kan framföra synpunkter på vad gäller de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! Handelsministern blandade in Cuba här, och det finns faktiskt ett naturligt skäl att göra det i diskussionen om IDB. IDB bildades nämligen som USA:s politiska svar på Castros revolution på Cuba. Det var en av Eisenhowerregeringens sista åtgärder för att förhindra en radikalisering av den latinamerikanska kontinenten, när man var skrämd av revolutionen, samt för att få till stånd en organisation som skulle ckonomiskt stötta upp de konservativa militärjuntor som USA ansåg kunde vara ett värn mot denna radikalisering av den latinamerikanska kontinenten. Det var därför bra att handelsministern tog upp Cuba i detta sammanhang, för det har en relevans. Därmed visas också skillnaden i uppfattningar i diskussionen om handel mellan företag, exportkrediter m.m. När det gäller IDB är ju frågan huruvida vi skall inträda i en organisation som arbetar för dessa syften, som vi har belyst här i debatten förut. Det är en helt annan sak, och det är en särpräglad sak för ett land som Sverige, som är neutralt och som har en utrikespolitik som ser annorlunda ut än i NATO-länderna i Västeuropa t.ex. Sedan säger Staffan Burenstam Linder att det faktiskt inte har funnits anledning att diskutera detta med påfyllnad av IDB:s kapital i regeringen. Man har varit företrädd i förhandlingar informellt tidigare under våren och nu efter att IDB har beslutat sig för kapitalpåfyllnad i formella diskussioner. Men man har inte, säger han, tyckt att det har varit nödvändigt att ta upp detta i regeringen. Vad handelsministern här säger ger ju intryck av att detta är någonting man kan ta lätt på och att det inte är någonting som det är särskilt bråttom med. Men ett faktum är att i det beslut som fattades vid IDB:s årsmöte sägs att den 29 september i år skall banken föreläggas ett förslag, och då måste min fråga till handelsministern bli: Kommer den svenska regeringen, som regering, att över huvud taget bilda sig en uppfattning om Sveriges kapitalinsats — om den skall fördubblas, hur stor den skall bli i framtiden - före den 29 september? Eller kommer Gordon Governors kommitté, som skall lägga sitt förslag den 29 september, att ha lagt det utan att den svenska regeringen har tagit ställning tull hur stor den svenska kapitalinsatsen skall bli i framtiden och om Sverige skall delta i kapitalpåfyllnaden? Om den svenska regeringen inte har bestämt sig innan IDB har gjort det är det synnerligen anmärkningsvärt. Jag kanske kan få svar av handelsministern på den frågan. amerikanska utvecklingsbanken
Herr talman! Handelsministern talar om de demokratiska fri och rätvigheterna, och i nästa andetag säger han att Nera andra länder också har gätt in i IDB. Men skulle detta förhållande på något sätt klargöra att det råder demokratiska fri och rättigheter i de latinamerikanska diktaturländerna? Det gör det naturligtvis inte. Jag har tidigare regogjort för att det inte existerar några demokratiska fri och rättigheter i dessa länder. Vad som existerar där är systematisk förföljelse, tortyr och avrättningar av de människor som kräver demokratiska fri och rättigheter. Det skulle vara intressant att höra vilken uppfattning handelsmininstern egentligen har i den här frågan. Anser han att det finns demokratiska fri och rättigheter i Brasilien, Chile och Argentina? Det är i detta sammanhang IDB kommer in i bilden. IDB är inte bara en bank i vanlig bemärkelse, utan det är också en bank med mycket bestämda politiska målsättningar, nämligen att stötta upp diktaturregimerna i Latinamerika. Handelsministern talade vidare om de små och fattigaste länderna i Latinamerika. Ja, visst, Uruguay är ett litet, men också ett fattigt land — det är riktigt, handelsministern. Men i Uruguay finns ju en fasansfull förtryckarregim. Jag förstår inte hela det här resonemanget om de små och fattigaste länderna i Latinamerika. Vad är det för skillnad när det gäller förtrycket mellan dem och de stora länderna med ett större invånarantal? Jag kan inte förstå att det förhållandet att det rör sig om små och fattiga länder skulle utgöra något förmildrande argument för medlemskapet och Sveriges deltagande i IDB-banken.

Herr talman! De diskussioner om en kapitalökning i IDB som f. n. sker är av ett ytterst preliminärt slag. Det föreligger icke några riktlinjer för hur en sådan kapitalökning skall gå till: Följaktligen har det inte funnits någon anledning för regeringen att ta ställning till hur man från svensk sida bör ställa sig, om ett beslut om kapitalökning verkligen skulle fattas. Anledningen till att jag blandade in Cuba i resonemanget var att Cuba har en regim som bevisligen deltar i olika krigiska förvecklingar i Afrika, en regim till vilken man från socialdemokratisk sida vill öka biståndet med 40 milj.kr. Det är ett belopp som är långt större än de som är aktuella i det sammanhang vi nu talar om. Jag vill ytterligare understryka att de insatser som görs i form av lån från IDB på litet mera bidragsbetonade villkor icke går ull de rika länderna. Dessa är i själva verket nettobidragsgivare till IDB, eftersom de gör sina egna insatser av kapital i IDB. Jag vill också påminna om att vi är med i denna organisation av exportfrämjande skäl. Det har bedömts som betydelsefullt för svensk sysselsättning och utveckling att Sverige icke ställer sig utanför de olika möjligheter som detta medlemskap ger. Mot detta görs gällande atvt vi naturligtvis skall handla med alla olika länder — och det gör vi också, så länge FN inte uttalat sig för sanktioner. Men, säger man, den stora skillnaden är att man i det här fallet är med i en organisation. Själva deltagandet i organisationen skulle alltså göra saken helt annorlunda. Det är mot denna bakgrund jag har påmint om att också en lång rad andra länder som vi anser vara synnerligen demokratiska deltar i IDB-arbetet. Många av dessa länder har soctaldemokratiskt styre. Deras ledare brukar ofta synas tillsammans med herr Palme i olika sammanhang, och då görs uttalanden om att den socialistiska internationalen är så förträfflig. Dessa ledare har i sina egna länder inte alls den typ av debatt som vi har i Sverige. Jag föreställer mig att en anledning till detta är att de, i enlighet med den anda som kallas för Helsingforsandan, anser att om man vill påverka regimer som har en icke önskvärd utformning av sin politik, då är det riktiga sättet att försöka vara med där man kan påverka. Ställer man sig vid sidan av har man faktiskt ingen möjlighet att påverka. Man kanske kan känna sig mycket belåten själv moraliskt över att man är så oändligt högtstående. Men man deltar inte i världsförbättrandet, och det är det som är tanken bakom de synpunkter Sverige med all kraft drev i Helsingforssammanhang, att länder med andra regimer än vår skulle öppna sina dörrar så att vi kunde vara med på olika sätt. Det är helt riktigt att vårt inflytande är litet i ett sammanhang som det här. Men det är det också i en hel del andra internationella organisationer där vi är med, därför att vi menar att alla kontaktytor bör utnyttjas för att vi skall kunna bidra till att skapa en bättre värld. Om IDB och eu samarbete på aktivare villkor med den organisationen verkligen skulle vara så ocrhört ruskigt som man får en känsla av att det skulle vara när man talar med herr Hellström, så undrar jag: Hur var det egentligen möjligt för den socialdemokratiska regeringen tidigare att ge rena biståndspengar till IDB? Man har ändå tagit medel från biståndsanslaget och stoppat in i IDB tidigare. Det är någonting som borde te sig anmärkningsvärt ur herr Hellströms synvinkel. Det finns i IDB:s struktur en alldeles speciell svensk utvecklingsfond för Latinamerika. Den utgörs av de pengar som anslogs av den socialdemokratiska regeringen tidigare av biståndsmedel. Det är pengar som används för att finansiera investeringar i Säo Paulo, som är den mest expansiva storstaden i det rika Brasilien.
Herr talman! Det måste vara något mycket egendomligt med det hemlighetsmakeri kring en kapitalpåfyllnad som handelsministern nu sysslar med. Han säger: Vi skall inte diskutera den här frågan om en kapitalpåfyllnad i regeringen. Det är något obetydligt, och det är osäkra diskussioner som förs. | Han vill å ena sidan bagatellisera frågan, men å andra sidan leder hela hans argumentation kring exportbehovet — att vi behöver ökad exportstimulans genom IDB -— egentligen till att han borde vara mycket aktiv som handelsminister för att få till stånd en ny stor svensk kapitalinsats. Hela hans övriga amerikanska utvecklingsbanken argumentering går ut på att det vore bra om handelsministern verkade för en sådan — medan han av något skäl inför kammaren inte ens vill säga om regeringen före den 29 september kommer att fatta något beslut som regering. Den 29 september är ju det datum då IDB skall ha ett förslag färdigt om den nya kapitalpåfyllnaden från den aktuella kommittén. Min fråga till handelsministern kvarstår: Om det här inte har diskuterats inom regeringen, vilka direktiv har då handelsministern givit sina förhandlare vid dessa förhandlingar? Detta kan ju inte vara så ointressant och långt borta liggande när beslut skall fattas den 29 september. Det är svårt att undgå misstanken att så länge vi har tiden framför oss här i riksdagen före en omröstning, då skall frågan om en kapitalinsats bagatelliseras, särskilt som näringsutskottets borgerliga majoritet säger att det är för tidigt att i dag bestämma om vi skall utträda. Det vore litet pinsamt just för den majoriteten att få veta att regeringen samtidigt menar: Det är visserligen för tidigt att diskutera om vi skall utträda — den frågan skall diskuteras nästa år — men det är dags att diskutera kanske en fördubbling av kapitalinsatsen. Sedan något helt annat: Staffan Burenstam Linder har en tendens att när hans argumentering är svag gärna dra in argument från motståndarlägret. Han hakar upp sig på västeuropeiska socialdemokratiska regeringar eller liknande. Det räcker med att konstatera att detta är en utrikespolitisk fråga, att Sverige inte är med i NATO. Vi har en annan och alliansfri utrikespolitik. Vi skall inte gå in i organisationer som har det syfte vi diskuterat under lång tid här i kammaren, att förstärka militärjuntor i Latinamerika. Jag kan förstå att Staffan Burenstam Linder kan vilja säga: Så länge man inte gör någonting ute i Europa, varför skall vi då här i Sverige och den svenska socialdemokratin göra något? Hur hade det gått med vår opinionsbildning kring Vietnam, om vi hade använt samma argumentering i den frågan? Då hade vi inte någonstans kunnat vara föregångare. Att herr Burenstam Linder hyser sin uppfattning kan jag alltså förstå, men hur är det med centerpartister och tolkpartister? Delar ni handelsministerns uppfattning på denna punkt? En konkret fråga till handelsministern efter den redovisning han nyss gav beträffande de fattigaste länderna i Latinamerika: Anser handelsministern att lån med bidragsvillkor, från IDB till länder som Paraguay och Haiti, är pengar som kommer ut till de fattiga människorna i dessa länder?
Herr talman! Jag bagatelliserar inga frågor, men däremot är det ganska angeläget att man vet vad man talar om innan man tar upp en fråga för ställningstagande i en regering. Man vill ändå veta vad man skall besluta om. Vad som f. n. pågår är sonderingar om olika alternativa uppläggningar. När de olika alternativen klarnar blir det självfallet angeläget för oss att ta ställning till hur man skall förfara. Vad sedan beträffar frågan om stöd tull de rika länderna eller inte konstaterar jag att herr Hellström inte hade en tillstymmelse till argument som svar på hur det kan komma sig att ett rikt land som Sverige under en lång följd av år kan låna ofantliga pengar på de internationella kapital marknaderna utan alt det anses omoraliskt. medan det när långt fattigare länder lånar på kapitalmarknaden anses utomordentligt graverande. Det gavs inget svar på den frågan, och det är intressant. Det anfördes också mycket luddiga argument till försvar för att man kunde tänka sig att satsa så mycket ytterligare anslag, ja, rena gåvobistånd till ett land som är direkt invecklat I krigiska förhållanden på en annan kontinent. Det fanns inte en tillstymmelse till rimlig förklaring från herr Hellström på hur det är möjligt. Jag upprepar att det anslag som voteringen i dag kommer att gälla är avsevärt mindre än den ökning som ni vill ha i u-landsbiståndet till Cuba. Det gäller bara en åttondel av detua belopp. För att ta upp herr Hellströms sista fråga om lån till en del länder i den s.k. grupp D, dvs. de fattigaste länderna, vill jag säga att det är riktigt att det i denna kategori finns länder med regimer, som befinner sig på ett stort avstånd från de ideal som vi har. Men jag har faktiskt roat mig inför denna debatt, herr talman, med att se igenom Amnesty Internationals senaste årsbok, speciellt vad Amnesty International har att säga om huvudmottagarländerna för svenskt bistånd. Jag vill försäkra herr Hellström att det i och för sig är en intressant läsning, men alldeles särskilt med tanke på den sorts snedvridna debatt som man ibland har en känsla av att det finns här i Sverige. Här förekommer ett systematiskt skall mot vissa länder, och det är bra att man för fram kritiska synpunkter på dem, men det är illa att det alltid är så dålig balans i denna kritik. Det är som jag ser det i själva verket djupt oroande att vår debatt har denna slagsida. Jag skall läsa upp vad Amnesty International säger om Tanzania, ett land som vi har mycket intima förbindelser med och vars svårigheter jag har en utomordentligt stor respekt för med tanke på den fattigdom som råder där — men det är också en fattigdom som finns på många andra håll. Jag konstaterar — till min förvåning, mot bakgrund av debatten i Sverige — alt Amnesty International har ett antal synpunkter att framföra avseende Tanzania, som jag skall framföra i fri översättning som svar på herr Hellströms direkta fråga till mig. Jag upprepar att jag inte gör det för att kritisera Tanzania utan för att visa att den värld som vi lever i är mycket invecklad och att de länder som i praktiken kan eller vill hylla de ideal som vi själva har tillhör undantagen. Amnesty International säger alt den mänskliga rättighetssituationen i Tanzania forsatte att förorsaka stor oro för Amnesty International för den senaste perioden som är under granskning i denna rapport. I februari 1977 försökte generalsekreteraren besöka Tanzania i förhoppning att få diskutera organisationens oro med president Nycrere och vice president Jumbe, men det var omöjligt att få möten till stånd. Man beskriver också olika försök till skriftväxlingar som man haft med ledare för Tanzania, där man har försökt förklara sin oro I olika sammanhang, bl.a. med anledning av deportationer och tortyr och i fråga om fängelsvillkoren, inte bara på Zanzibar utan även på själva fastlandet. Jag upprepar, herr talman: Jag har inte aktualiserat detta för att ha någon vecklingsbanken omfattande diskussion om förhållandena i en lång rad regimer. Men någon gång måste det ju ändå, för att det skall vara någon rimlig balans i vår diskussion i Sverige, framföras synpunkter också av kritiskt slag, även mot andra länder än dem som så att säga systematiskt utskälls här.

Herr talman! Anders Wijkman frågade för en stund sedan om denna debatt gäller ekonomi eller moral. Man skulle kunna tolka den frågan så att Anders Wijkman menar att det måste gälla antingen ekonomi eller moral och att det för honom gäller ekonomi enbart. Jag skulle kunna tänka mig att det är så för en hel del av debattdeltagarna och bland dem som har att ta ställning till IDB. Det är alldeles uppenbart att i ganska många fall har moralen gått ut när ekonomin har gått in.

Jag finner Arne Fransson och Pär Granstedt på nästa frågas talarlista, men det har kanske blivit ett fel. Jag har sett en del av de andra också här i kammaren och utanför kammaren, så jag förutsätter att det här felet på talarlistan rättas till, så att jag inte blir den siste talaren i denna fråga. De 14 centerpartisterna förklarade att de egentligen var emot IDB, att de inte trodde att beslutet då skulle betyda beslut om inträde i IDB. Därför röstade de för regeringsförslaget. Vi vet nu — vilket naturligtvis alla vi andra begrep redan då — att rösterna i själva verket var röster för ett svenskt IDB medlemskap och ingenting annat.

Därför är den första delen av meningen av mindre betydelse. Den andra delen däremot har i dag fått ett mångdubbelt intresse. Hur ställer sig de 14 IDB-kritiska centerpartisterna i dag? Jag tycker man kan begära ett besked. Såvitt jag förstår har de en viss möjlighet att återställa sin trovärdighet. De hävdade att de i utskottsmajoritetens skrivning i fjol kunde inläsa en rad förbehåll som gjorde ett IDB-medlecmskap osannolikt. De sade att de tolkade utskottsskrivningen om ct beslut, som en ytterligare analys och en ny bedömning, som måste göras av bankens verksamhet och Sveriges roll i sammanhanget, och att denna prövning inte skulle inskränka sig till de handelspolitiska aspekterna, utan gälla eu vidare sammanhang, i vilket ingår målen för den svenska biståndspolitiken. De sade vidare att detta måste göras innan ett svenskt inträde kan bli aktuellt och att frågan om Sverige skall bli medlem eHer inte är beroende av utfallet av denna prövning. Det var ganska klara och starka bindningar till vad som skulle ske innan eu medlemskap skulle bli ett faktum, enligt deras uppfattning och så som de tolkade sin röstning. Vi vet nu att regeringen knappast följde upp riksdagsbeslutet. Och en noggrann läsning av budgetpropositionens bil. 14. Handelsdepartementet avslöjar faktiskt att regeringen är medveten om detta —- men handelsministern gör ett ganska klumpigt försök att dölja det.

Dessutom har samtal förts med representanter för banken och för vissa medlemsländer.” ”T enlighet med riksdagens beslut insamlades under förhandlingsskedet ytterligare uppgifter om bankens politik. Bland de dokument som sålunda har insamlats och studerats är dokument som är styrande för bankens långsiktiga policy samt interna bankdokument över planerad verksamhet. Dessutom har samtal förts med representanter för banken och för vissa medlemsländer.” Den noggranne takttagaren noterar att de enda två hänvisningar som det går att kontrollera för en utomstående — nämligen bankens årsrapport 1976 och förhandlingarna från årsmötet 1977 — har fallit bort i uppräkningen från interpellationssvaret i november till budgetpropositionens avlämnande i Januari. Orsaken är enkel. Jag kunde i interpellationsdebatten i november lätt påvisa att såväl årsrapporten 1976 som årsmötet 1977 var saker som hade inträffat före riksdagsbeslutet den 1 juni — och således knappast kunde ingå i de ”ytterligare” analyser som riksdagen ville ha genomförda efter sitt beslut. Handelsministern gjorde ett försök att bluffa i interpellationssvaret; i budgetpropositionen har han tagit bort bluffen. Det är bra. Men det som återstår är intet, i varje fall ingenting som är kontrollerbart. Det kan alltså inte föreligga något som helst tvivel på att det omfattande utredningsarbete som centergruppen trodde skulle komma till stånd före ett svenskt medlemskap i IDB icke har utförts. Mot den bakgrunden finns det såvitt jag kan se bara en hederlig väg att gå för de 14 centerpartisterna. De kan säga: Vi trodde att regeringen skulle göra en omfattande ny analys av läget. Så har icke skett; alltså har förutsättningen för vår röstning den 1 juni 1977 bortfaltit. Handlar de så, kan man möjligen hävda att de varit naiva, men inte att de varit ohederliga. Om de inte handlar så, förbjuder mig diskretionen att uttala vad man bör säga om det beteendet. Herr talman! Det är naturligt att man sätter dessa centerpartisters agerande i förgrunden i dag. Det var deras röster som avgjorde voteringen i fjol till IDB medlemskapets förmån. | Övriga ledamöter i majoriteten hycklade inte — och har inte hycklat i dag heller - om beslutets innebörd och sina åsikter. De har öppet förordat ett svenskt medlemskap. Det finns alltså ingen anledning att ifrågasätta deras politiska heder, det vill jag starkt betona. Ändå bör man notera att majoriteten gjorde förbehåll genom att ange målsättningar för bankens utlåningspolitik och organisationsstruktur och genom att aktualisera tanken på att Sverige skulle kunna utträda ur IDB, om inte från svensk synvinkel rimliga förhållanden kunde uppnås. Nu hävdar utskottet — och detta har hävdats i debatten här också — att det har gått alltför kort tid sedan Sverige inträdde i IDB för att man skulle kunna dra några slutsatser, som det heter i utskottsyttrandet, ”om Sveriges mer eller mindre framgång i att hävda sina ståndpunkter inom organisationen”. Mot den bakgrunden tycker jag det är rimligt att fråga: Hur lång tid anser utskoltsmajoriteten bör förflyta innan sådana slutsatser kan dras? Birgitta Hambraeus drog t.ex. stora växlar på den korta tid som har förflutit. Jag ställer inte denna fråga bara i ett kortsiktigt taktiskt polemiskt syfte, utan därför att jag uppfattar det som en alldeles nödvändig förutsättning för att man skall kunna tolka utskottets uppsåt. Är det verkligen så att man anser att man efter en viss tid skall göra den här bedömningen, eller är det bara så att man försöker skjuta den här saken framför sig så långt som möjligt? Jag tycker i och för sig att det kan vara rimligt att de som i fjol ville att Sverige skulle gå med i IDB —- i övertygelsen att Sverige kommer att kunna förvandla IDB till en organisation med demokratisk struktur och en utlåningsverksamhet som stödjer social och ekonomisk utveckling och ökad demokrati i Latinamerika — begär att det skall få förflyta en viss tid innan de inser att de hade fel. Men då måste de rimligen på förhand ange en någorlunda preciserad tidsrymd. Annars kan man inte annat än misstänka att det bara är en undanflykt. att de vill skjuta ett avgörande framför sig. att de kanske hoppas att vi andra skall glömma hela saken. Alltså: När är utskottsmajoriteten beredd att göra en summering av Sveriges påverkansmöjligheter inom IDB? Också på en annan punkt finns det skäl att fråga vad utskottsmajoriteten egentligen menar. Man säger att vi som i fjol var motståndare till en IDB anslutning i dag skulle ”behöva förete starkare skäl än tidigare”. Orsaken skulle vara att Sverige nu faktiskt är IDB-medlem. Resonemanget kan verka bestickande, men i själva verket är det ganska skrämmande. Det är en sak att Sveriges de-facto-medlemskap innebär en faktor som man måste ta hänsyn till när man skall genomföra sin övertygelse, nämligen att Sverige bör stå utanför IDB. Det kan alltså finnas skäl för att ett utträde inte kan ske på ett sådant sätt att det skapar intryck av en oplanerad ryckighet i svensk utrikespolitik. Därför kommer jag för min del att kunna stödja utskottsmajoritetens andra yrkande, nämligen att vi skall anslå pengar. Det är rimligt att regeringen får en viss tid på sig även av oss som anser att Sverige bör träda ut ur IDB så snart som möjligt. Men detta innebär ju inte att skälen för själva ståndpunkten att Sverige inte bör vara medlem i och för sig måste vara starkare i dag än i fjol, vilket utskottet hävdar. Det enda kriterium som måste föreligga för hur starka skälen för en ståndpunkt måste vara är naturligtvis att skälen för ståndpunkten är starkare än skälen mot. Men utskottet tycks antingen ha drabbats av en akut logisk tankeförlamning, eller också menar utskottet att det faktum att man förlorar i en omröstning inte bara innebär att man måste finna sig i sin förlust utan också betyder att man för att få behålla sin övertygelse måste hitta ännu fler och ständigt fler argument för sin sak än tidigare — 1 sanning en ganska märklig och i grund och botten rätt totalitär uppfattning. Det kan ju inte betyda annat än att jag efter tillräckligt många voteringsnederlag skulle ha förlorat den moraliska rätten att bibehålla min övertygelse, om jag inte ständigt kan hitta starkare och starkare argument, eftersom ju de ursprungliga i och för sig starka argumenten enligt utskottets resonemang efter hand som man förlorar voteringar inte duger längre. Men såvitt jag kan minnas hindrade inte voteringsnederlag de nuvarande majoritetspartierna från att under den tid de var i minoritet årligen återkomma med samma krav och samma ståndpunkter i sina partimotioner heh oförskräckta av tidigare voteringsnederlag. Jag tycker att det är ett mycket elementärt krav att utskottsmajoriteten på denna punkt förklarar sig. Har man en moralisk rätt i Sveriges riksdag att behålla sin övertygelse om man har exakt samma och lika starka argument, eller måste man år från år som man förlorar voteringarna se till att skrapa ihop ännu starkare och ännu fler argument? Det är viktigt att klart tala om vad utskottet menar. Troligen menar man inte vad man skrivit, utan det är väl fråga om ett sjabbel och en logisk tankeförlamning. I så fall bör ett utskott i Sveriges riksdag erkänna det öppet.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

Jag ställde då frågan till Ingvar Svanberg om ckonomi och moral, därför att herr Svanberg vttrat att de pengar som vi nu skall anslå, 5 milj.kr. för nästa år, skulle göra mycket större nytta på annat håll i form av exportfrämjande åtgärder. Samtidigt har socialdemokraterna här i dag främst talat mot banken och våra insatser där genom en hänvisning till att länderna i området i fråga är diktaturer. Handelsministern har visat hur ihåligt det resonemanget är när man dels ville öka biståndet till Cuba, Tanzania och Vietnam — diktaturer på andra håll —. dels vill säga nej till detta mycket blygsamma belopp på ungefär 5 amerikanska utvecklingsbanken milj.kr. till IDB. Det var bakgrunden till min fråga, ingenting annat. Jag håller sedan med Per Gahrton om att en diskussion om moral i det politiska agerandet självfallet är på sin plats. Men den diskussionen kan inte föras fullt så ensidigt som har varit fallet här. Vi har naturligtvis alla ofta en känsla av att vi vill hoppa av den här världen. Det är mycket förtryck, det är diktaturer, terror, deportationer och ofrihet. Men om vi skall hoppa av världen skall vi åtminstone vara konsekventa och göra det i även i andra sammanhang och inte bara i detta. Dessutom: man gör väldigt liten nytta med den typen av agerande. Man uppnår väldigt litet resultat. Jag har kvar den grundläggande synen att vi i den här banken dels kan medverka till att kapital kommer kontinenten i fråga till godo, dels har större och bättre möjligheter än utanför att påverka utvecklingen i en riktning som vi anser rimlig.
Herr talman! Som Anders Wikman säkert märkte lade jag inte fram de argument som Bertil Måbrink och andra kanske har använt. Jag har inte tagit upp själva sakfrågan, därför att jag har samma ståndpunkt som i fjol. Då utvecklade jag den ganska utförligt, och jag anförde inte bara de skäl som går ut på att jag tycker illa om regimerna i Latinamerika utan också bl.a. sådana skäl som har att göra med riskerna med en regionaliserad handel av det slag som IDB sysslar med. Den moraliska aspekten här i dag, I Sveriges riksdag. är främst en annan. Jag har efterlyst deklarationer från en viktig grupp centerpartister här. Jag börjar bli allvarligt oroad för vad en det av våra kolleger här i riksdagen gör med den politiska trovärdigheten och den politiska moralen. Vi har väl i valrörelser och på annat sätt varit med om att göra utfästelser som vi kanske inte i alla stycken kan leva upp till.

Det är den ena viktiga, ja den viktigaste, moraliska frågan. De andra frågorna var de som berörde utskottsmajoritetens yttrande. Där hade det varit rimligt om Anders Wijkman hade tagit tillfället i akt och mindre polemiserat mot tidigare talare i debatten och i stället svarat på de frågor som jag ställde här: Hur länge skall man vänta innan man kan avgöra om IDB:s utveckling blivit sådan som utskottsmajoriteten förutsatte i fjol för att Sverige skall stanna kvar? På vilka skäl får man här i Sveriges riksdag behålla en övertygelse? Är det så som det står i utskottets skrivning. att man måste ha starkare och starkare skäl för varje gång man har blivit nedvotcerad eller har man rätt att behälla en övertygelse om man fortfarande anser att skälen för är starkare än skälen mot? Det är ändå ganska rimliga frågor i en central politisk debatt. Det var främst det jag menade med att plocka in moralen i det sammanhanget. Jag tror att den har en plats både i ckonomi och i politik.
Herr talman! Jag tycker det ligger en hel del logik i vad Per Gahrton sade i slutet av sitt anförande. Det är klart att frågan är berättigad: Skall man hela tiden behöva komma med starkare argument” Självfallet inte. Självfallet har varje ledamot rätt att hysa identiskt samma uppfattning år från år. Vad jag har sagt — och det tycker jag också att det ligger logik i - är att det för oss som var för eu medlemskap i banken har förflutit alltför kort tid från inträdet ull dagens läge för att vi skall kunna dra några slutsatser av det svenska medlemskapet. De som representerar regeringen har bara haft ett drygt halvår på sig att försöka påverka och föra en dialog om framför allt den långsiktiga inriktningen. Det är framför allt det som utskottsmajoriteten trycker på i sin argumentation. Sedan frägade Per Gahrton hur lång tid det tar att ästadkomma en utvärdering. Det vore fel av mig att precisera mig. Jag har inte ett sådant material att jag i dag kan göra den bedömningen.
Herr talman! Debatter här i riksdagen är inte alltid helt meningslösa. På fråga nr 2 fick jag nu ett klargörande svar — jug noterar det med glädje. Det var alltså en slarvig och slafsig formulering i utskottets betänkande —- vilket faktiskt inte bör förekomma där. Det är bra att vi har fått det klarlagt. När det gäller den andra frågan tycker jag ändå aut Anders Wijkman smiter undan litet för lätt. Man har gjort utfästelsen att detta beslut är temporärt — det finns ingen möjlighet att tolka majoritetsskrivningen i fjol på annat sätt — 1 avvaktan på att man kan göra vissa bedömningar. Man kanske inte kan precisera tidpunkten för en utvärdering på dagen, veckan, månaden eller ens äret. Men man måste ändå ge oss en uppfattning om hur länge vi skall vänta. Skall vi vänta ett decennium eller kan vi få ett besked före nästa valt. ox.? Jag tycker det vore rimligt att välja något av de tidsperspektiven i stort. När ni utfäsie er att komma tillbaka med en omprövning måste ni väl ändå ha haft ett tidsperspektiv i bakgrunden —- annars kan man inte dra någon annan slutsats än att ni kanske ändå inte tänkte er att det skulle göras någon omprövning. Herr talman! F det rephikskifte jag hade med Anders Wikman tidigare under den här debatten lämnade han en uppgift när jag inte längre hade någon replik kvar. Han sade att DDR säljer politiska fångar till väst. Jag visste faktiskt inte att IDB var inblandad också i den sortens avskyvärda verksamhet. Men det förstärker ju bara ytterligare min argumentation för utträde ur IDB. Det borde vara eu skäl också för Anders Wijkman.

Herr talman! Jag vet inte varitrån Bertil Måbrink fätt det sista — han måste ha lyssnat mycket slarvigt. Jag påstod aldrig att IDB var inblandad tatt vare sig köpa eller sälja fångar. IDB är en bank — det är ingen stat i likhet med DDR, än mindre någon stat som internerar folk på grund av deras politiska uppfattning.

Jag kan hålla med om att det inte är någon omedelbar parallell till IDB:s verksamhet — tvärtom; det är ingen parallell alls. Men eftersom jag såg den här uppgiften i dag ville jag ta fram den när vi nu diskuterar diktaturer, frihet, ofrihet, förtryck, demokrati eller inte demokrati. DDR har alltså systematiskt under ett antal år sedan kriget för stora pengar sålt politiska flyktingar till väst. Det kunde vara intressant att nämna detta, eftersom Bertil Måbrink som representant för samma politiska inriktning här talade så vackert om demokrati och frihet.
Herr talman! Jag trodde faktiskt, demagogen Anders Wijkman, att vii den här debatten diskuterade IDB och den svenska regeringens argumentation för medlemskap. Det måste i den debatten vara min uppgift att argumentera emot medlemskapet och regeringen. Det var det saken handlade om. Sedan råder det inget tvivel om var vpk står när det gäller de demokratiska fri och rättigheterna. Var dessa än förtrampas — det må ske i Sovjetunionen, i DDR eller i andra länder — är det vpk som konsekvent försvarar dem. Ni i moderata samlingspartiet har inte varit konsekventa när det gällt att ställa upp till värn för de demokratiska fri och rättigheterna. Vilken partiledare var det som uttalade sig när man bombade Hanoi en julafton och sade att det var bombningar för freden? Det var Gösta Bohman som uttalade sig på det sättet. Ni har också varit väldigt försiktiga när det gällt att ta avstånd från Pinochetjuntan i Chite. Där har moderata samlingspartiet uppträtt mycket lamt. Om det är någon vars demokratiska pålitlighet man kan ifrågasätta så är det moderata samlingspartiets.
Herr talman! Nu skall jag inte säga mer än följande: Den som i den här debatten påstått att IDB:s hela verksamhet med projekt för hälsovård, energiutveckling, fiske etc.

Herr talman! Det är typiskt för bl.a. de borgerliga partierna när man inte har godtagbara argument att då sväva ut till andra länder för att där försöka vinna stöd för den verksamhet som man bedriver i det här landet, i detta fall medlemskapet I IDB. Jag tycker au det är tillräckligt avslöjande för den borgerliga regeringen och för moderata samlingspartiot, avslöjande för hur sjuk den här trågan är.

Herr talman! Eftersom en tidigare talare, Mats Hellström, förde in utrikespolitiken i debatten vill jag göra några korta påpekanden. I sitt yttrande i fjol om svenskt medlemskap i banken konstaterade utskoltsmajoriteten att ett svenskt deltagande i IDB inte heller innebär någon ändring av vårt lands utrikespolitik eller dess målsättningar liksom heller inte i ställningstagandet till skilda regimer i Latinamerika.

Jag förstår honom inte alls på den punkten. Det är svårt att se att ett medlemskap tillsammans med neutrala länder som Schweiz, Österrike och Finland skulle kompromettera vår neutralitet. Det kanske också bör tilläggas att Jugoslavien är medlem och att Rumänien enligt uppgift lär söka medlemskap. Så var det med den komprometterande situationen.
Herr talman! Det som fick mig att dra in vår neutralitet i debatten hade som bakgrund moderata samlingspartiets argument. Från den borgerliga sidan är det detta parti son mest vill diskutera IDB. Det hart.ex. varit väldigt tyst från centerpartihåll. Det är, såvitt jag vet, ingen annan än Birgitta Hambraeus som har tagit ull orda i frågan. Nu har det kommit in fler i kammaren, kanske också någon av de 14 centerpartister som förra året gav uttryck åt sin negativa uppfattning. Moderata samlingspartiet har verkligen velat undvika att gå in i en sakdebatt. Man har svängt sig med att hänvisa till västeuropeiska socialdemokratiska regeringar. Tanzania och Amnesty International, Cuba, DDR och andra. vilket bara visar hur sjuk hela denna sak är för regeringen. Faktum är att man inte har några ordentliga argument i fråga om en positiv utveckling av IDB:s verksamhet. När man på detta sätt drar fram socialdemokratiska regeringar i Västeuropa —- ett argument som f. ö. handelsministern använde redan förra året — så har amerikanska utvecklingsbanken jag påpekat att Sverige i många fall har en annan utrikespolitik än regeringar ute på kontinenten. Jag har också påpekat att vi har en annan politik därför att vi är neutrala. Sverige har under den socialdemokratiska regeringens tid tagit initiativ i t.ex. Vietnamfrägan under en tid när andra socialdemokratiska partier och regeringar på kontinenten inte velat engagera sig mot den amerikanska krigföringen där. Skulle vi ha följu moderata samlingspartiets råd hade vi sagt ungefär så här: När socialdemokrater i Västeuropa inte kritiserar USA:s krigföring i Vietnam, så skall vi svenska socialdemokrater inte heller göra det. Nu gjorde vi inte så, utan precis tvärtom. Vi tog upp en kritik av USA:s krigföring i Vietnam och fick efter hand också andra soctaldemokratiska partier och andra grupper med oss i denna kritik. Det är denna självständiga opinionbildning som jag underströk, och det är den självständigheten i bedömningen som, om den socialdemokratiska reservationen vinner majoritet, också kommer att bestå i framtiden när vi tar ställning i frågor som har en klar utrikespolitisk dimension. Här gäller det ju att vara med i en bank, som är en organisation, stiftad av USA:s regering i samband med tillkomsten av den kubanska revolutionen som ett värn mot en radikalisering av den latinamerikanska kontinenten. Det var klara politiska syften bakom USA:s och de andra ländernas bildande av 1DB. Dessa politiska syften kvarstår, vilket den prioritering av olika regimer som IDB har gjort i sin praktiska politik visar. Man har givit förtur åt de värsta militärdiktaturerna för projekt som icke når ut till de fattigaste folkgrupperna. Det är därför som socialdemokraterna har reserverat sig. Det hoppas jag att också de 14 centerpartisterna gör, eftersom de förra året gav uttryck åt uppfattningen att vi inte skulle gå med i IDB utan avvakta resultatet av fortsatta förhandlingar. Skulle banken utvecklas på ett för oss positivt sätt, då skulle vi gå med. Vi har i den här debatten kunnat visa hur utvecklingen i I1DB på alla de punkter där centerpartisterna ville se en positiv utveckling har gått åt andra hållet. Jag hoppas alltså att vi skall få majoritet för reservationen, i vilken krävs att Sverige skall utträda ur IDB.
Herr talman! När Mats Hellström läser protokollet, jag tror inte förr, kan han säkerligen konstatera att hans anförande icke träffade prick. Vad frågan gällde var om det kunde vara komprometterande för vår neutralitet att tillsammans med Schweiz, Österrike och Finland vara medlem i banken.

Herr talman! Det kan vara intressant att jämföra arbetslösheten i dag med den arbetslöshet som Sverige hade under föregående lågkonjunktur. 1972-1973. Trots att den ekonomiska nedgången då inte var lika stor som den blev 1976-1977 hade vi fler arbetslösa enligt arbetskraftsundersökningarna. Det är en vikug skillnad. Trots att vi sedan ett par år upplevt den längsta och djupaste internationella konjunkturnedgången under efterkrigstiden har arbetslösheten kunnat hållas lägre och sysselsättningen högre in under början av detta årtionde. Det är också viktigt att lägga märke till att det främst är de etablerade grupperna på arbetsmarknaden som förbättrat sin situation. Där har en förändrad inriktning av arbetsmarknadspolitiken kommit att bli betydelsefull. Insatserna har i växande grad inriktats på att motverka avskedanden och permitteringar. Åtgärder har satts in i företagen innan arbetslösheten blivit ett faktum. 25-kronan, 75-procentsbidraget, lagerstödet och en del annat är exempel på sådana åtgärder. Stödet till den etablerade arbetskraftens sysselsättning har alltså förstärkts kraftigt. Det har fått till följd att de nytillträdande och andra utsatta grupper svarar för en större andel än tidigare av arbetslösheten. Men bara vid ett enda tillfälle, nämligen i april i år, har ungdomsarbetslösheten överstigit siffrorna från 1972 eller 1973. Då fanns det enligt arbetskraftsundersökningarna 36 000 arbetslösa ungdomar under 25 år mot 32 000 år 1973. Eftersom den totala arbetslösheten i april var väsentligt lägre än i april 1973, utgjorde ungdomarna en betydligt större andel av samtliga arbetslösa — 40 26 mot 31 6 för sex år sedan. På ett sätt visar alltså den svenska arbetslösheten samma mönster som den utländska. Enligt en sammanställning som OECD-scekretariatet gjort över arbetslösheten 1976 var ca 40 26 av alla arbetslösa i industriländerna under 25 år. Men det finns också en avgörande skillnad. Den relativa arbetslösheten är betydligt högre i praktiskt taget alla andra länder än vad den är i Sverige, både bland ungdomar och bland äldre. Det här återspeglar främst den stora vikt vi fäster i vårt land vid arbetslöshetsbekämpande och sysselsättningsskapande åtgärder. Sysselsättningsgraden är mycket hög i Sverige och arbetslöshetsgraden mycket låg vid en jämförelse med andra länder. Den utveckling som jag nu redogjort för gör det naturligt att allt större intresse visas för de ungas situation på arbetsmarknaden. Det är bakgrunden till de omfattande åtgärder som sedan en tid tillbaka vidtagits för att skapa sysselsättning för ungdom och också bakgrunden till den proposition som vi diskuterar här i dag. Propositionens förslag måste ses i samband med samtliga de åtgärder som redan nu vidtas för att tillförsäkra ungdomar arbete, utbildning eller praktik.

Ungdomar under 20 år, som har rätt till kontant arbetsmarknadsstöd, kan beredas arbetsmarknadsutbildning med utbildninpgsbidrag. Utbildningsbi drag eller särskilt bidrag får också utgå ull arbetslösa ungdomar som påbörjar kurser inom gymnasieskolan om högst tio veckor. Om motsvarande utbildningsplatser saknas inom det reguljära utbildningsväsendet, får AMS möjlighet att också under resten av året anordna yrkesinriktade kurser om högst tolv månader i företag och därvid utge utbildningsbidrag till eleverna. Verksamheten med arbetsmarknadsutbildning i kombination med beredskapsarbete inom landsting och kommuner kommer att fortsätta. AMS betalar utbildningskostnaderna för den som går i utbildning och ger statsbidrag med 75 96 av lönckostnaden till den som får beredskapsarbete som ersättare. Samma sak gäller de enskilda beredskapsarbetena, som i fortsättningen kommer att ersättas med 75 26 av lönekostnaden. AMS uppmanas att vidta särskilda åtgärder för att den som anställs i ett sådant beredskapsarbete snarast skall få fast anställning eller yrkesarbete. Särskild vikt skall läggas vid att en jämnare fördelning mellan män och kvinnor I olika yrken främjas när ungdomar anvisas utbildning eller bercdskapsarbete. En försöksverksamhet startas med individualiserad utbildning för vissa ungdomar med lång arbetslöshet bakom sig. Skolmässig utbildning skall där varvas med praktikarbeten i form av beredskapsarbeten. Utöver de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som jag nu redogjort för tillkommer en rad åtgärder inom skolans område för att motverka ungdomsarbetslösheten. Låt mig så säga några ord om beredskapsarbetena. 30 500 ungdomar under 25 år var sysselsatta i beredskapsarbeten under april. Det var ungefär lika många som i mars men 14 100 fler än för ett år sedan. Den största ökningen ligger på kommunala beredskapsarbeten. På många håll har antalet ungdomar i kommunala beredskapsarbeten mer än fördubblats sedan i fjol. I statliga beredskapsarbeten fanns i april 5 000 ungdomar mot 2 900 i april i fjol. I kommunala beredskapsarbeten var antalet 14 850 mot 7 350, i läandstingskommunala 3 350 mot 1 600 samt i enskilda 5 200 mot 3 000. Dessutom fanns ca 2 100 personer under 25 år i beredskapsarbeten inte direkt avsedda för ungdomar. Det är en allmän erfarenhet att beredskapsarbetet fyller en viktig funktion för många ungdomar som en introduktion i arbetslivet. I glädjande många fall leder ett beredskapsaurbete över i en fast anställning; det gäller inte minst de enskilda beredskapsarbetena. Utskottet tar upp ett förhållande som jag själv berörde i mitt anförande i den arbetsmarknadspolitiska debatten i april, nämligen att antalet tonåringar kommer att växa under de närmaste åren. Det kommer, som utskottet påpekar, att ställa allt större krav på de utbildnings och arbetsmarknadspo litiska insatserna. De åtgärder vi diskuterar i dag är således inte motiverade enbart av det ansträngda arbetsmarknadsliget på kort sikt utan också av de icke konjunkturberoende behoven att hjälpa växande ungdomskullar till ett fotfäste på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutskottets ordförande Eva Winther kommer att ta upp de socialdemokratiska reservationerna till granskning. Jag skall därför inte närmare gå in på dem. Låt mig dock säga några ord i sammanhanget; jag börjar med en allmän reflexion. Det är, om jag så får uttrycka mig, en beundransvärd prestation rent utskottstekniskt sett att kunna åstadkomma inte mindre än 13 reservationer utan att man har något annat grepp på problemen att erbjuda än det som redovisas i propositionen. Socialdemokraterna vill öka arbetsmarknadsverkets personal, och dessutom vill man införa allmän platsanmälan i Norrbottens län. Såvitt jag kan förstå följer man därigenom en tradition som man haft under hela den tid man varit i opposition. Riksdagen fastställde för drygt en månad sedan AMS personalanslag, och det är min avsikt att i höst, i samband med den planerade propositionen om särskilda åtgärder för handikappade, föreslå vuerligare personalförstärk ningar till arbetsförmedlingen. Jag måste, herr talman, erkänna att det skulle rubba en del av min verklighetsuppfattning, om inte socialdemokraterna också vid det tillfället skulle kräva ett antal tjänster utöver regeringens förslag — och det alldeles oavsett hur många tjänster regeringen kommer att föreslå. En annan beprövad socialdemokratisk teknik är att föreslå reformer på områden som är under beredning i regeringskanstiet. Källan är den här gängen sysselsättningsutredningens delbetänkande Arbete ät handikappade. Det är väl inte något större feli det. Sysselsättningsutredningen har lagt fram intressanta förslag. Men regeringen måste naturligtvis ta hänsyn till vad som är praxis i svensk parlamentarism. Vi måste lyssna på remissinstanserna och ge dem som är intresserade och kunniga på området möjlighet att framföra sin mening innan vi tar ställning till de konkreta förslagen. Rent allmänt kan dock sägas att många av sysselsättningsutredningens förslag är synnerligen intressanta. Det har jag sagt åtskilliga gånger i kommentarer till delbetänkandet. På ett par punkter har socialdemokraterna reserverat sig till förmån för lagstiftning. Det gäller om lagen om anställningsskydd skall kompletteras med en definition av begreppet praktik och om trämjandelagen skall kompletteras med bestämmelser om obligatorisk praktik. Det råder ingen principiell motsättning mellan regeringen och oppositionen när det gäller uppfattningen att åtskilliga förhållanden på arbetslivets område behöver lagregleras. Vad gäller den egenuiga sakfrågan, nämligen den definition av praktikbegreppet som sysselsättningsutredningens praktikgrupp föreslagit, så har jag sagt i propositionen att jag finner definitionen väl avvägd. Däremot har jag inte varit beredd att införa den i lagen om anställningsskydd. Orsaken är inte all jag är frimmande för tanken på att i lag reglera dessa frågor, utan orsaken är atl jag anseratt man bör avvakta både den utredning som arbetar med att se över anställningsskyddslagen och de förhandlingar som förts mellan arbetsmarknadens parter. När det gäller frågan om hur et tillräckligt antal praktikplatser skall tas fram, så anser jag inte att man på förhand bör underkänna de organ vi byggt upp. Lagstiftning nu vore ett sådant underkännande. Att införa tvingande regler för att få fram praktikplatser är inte heller särskilt lyckat med hänsyn till de människor som kan komma aut få en praktikplats på arbetsplatser, där kanske såväl arbetsgivaren som arbetsledningen och arbetskamraterna är emot hela saken men på grund av lagen ser sig tvingade att ställa en plats till förfogande. Jag tycker att vi i det längsta bör undvika något sådant. Det bästa sättet att undvika det är att parterna i planeringsråd och distriktsarbetsnämnder lyckas få fram ot tillräckligt antal platser. Misslyckas det måste vi naturligtvis ta upp frågan igen. Men att nu, ett år efter det att planeringsråden inrättats, ta till en lagstiftning vore att ge underbetyg åt parterna, innan de har fått försöka klara sina uppgifter. Socialdemokraterna säger i sin motion att regeringen inte tagit några nya initiativ i propositionen. Det enda som föreslås är begränsade omdisponeringar, menar man. Jag vill inte påstå att propositionen innehåller några förslag, som skulle revolutionera arbetsmarknadspolitiken för ungdom. Därvidlag skiljer den sig inte från sysselsättningsutredningens förslag, som propositionen ju till en del bygger på, eller från den socialdemokratiska motionen. Ingen av dessa utmärker sig för några särskilt omfattande nya grepp. Vad både sysselsättningsutredningens förslag och propositionen ger är samlade åtgärder för att möta ungdomsarbetslösheten. På det sättet är förslagen ett steg i riktning mot att alla ungdomar skall garanteras arbete, praktik eller utbildning. Det viktiga är kanske inte heller att ständigt finna nya metoder, utan att bygga vidare och förstärka den åtgärdsarsenal som redan existerar. Det har också regeringen gjort. Den satsning som nu görs för att bereda arbete och utbildning åt ungdomar är större än någonsin. Vi kan nu skönja tecken till att konjunkturen förbättras. Exporten ökar. Underskottet i bytesbalansen har sedan en tid vänts i ganska rejäla överskott. Bostadsbyggandet ökar från de senaste årens mycket låga nivå. Prisutvecklingen har varit lugn de senaste månaderna. Målen för regeringens ekonomiska politik har varit att bibehålla den fulla sysselsättningen och få fart på hjulen i näringslivet, därför att det är det enda sättet att på sikt få bättre balans i de ekonomiska relationerna mellan Sverige och omvärlden. Det finns alltså flera tecken som tyder på att vi nu är på väg att få fart i ekonomin igen. Ännu kommer det dock att dröja länge, innan en uppgång får genomslag i efterfrågan på arbetskraft. Trycket på urbetsmarknadspolitiken kommer att fortsätta att vara starkt och behovet av åtgärder omfattande. Det gäller inte minst ungdomar. Det är viktigt att vi har resurser för att kunna erbjuda ungdomar arbete eller utbildning i lämpliga former. Behovet av insatser kommer att bestå, och det är regeringens främsta ambition att på allt sätt motverka arbetslöshet och förverkliga målet arbete åt alla.

Herr talman! I ett pressmeddelande från arbetsmarknadsdepartementet som kom för några dagar sedan säger statsrådet Wirtén ungefär följande: Regeringen följer inte den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken den skulle ha varit otillräcklig i dagens läge. Det finns anledning att kommentera arbetsmarknadsministerns uttalande. Jag skall göra det i tre punkter. För det första: Den borgerliga regeringen saknar en samordnad sysselsättningspolitik. Sysselsättningen ligger inte till grund för utformningen av den ekonomiska politiken, näringspolitiken eller skattepolitiken. Det är en av de punkter där vi skarpast har kritiserat den borgerliga regeringen. De miljardbelopp som genom sänkning och borttagande av arbetsgivaravgifter delas ut över hela näringslivet ger inte någon garanti för sysselsättningsökning. Läs vad regeringen själv skriver på s. 28 i den reviderade finansplanen om slopandet av arbetsgivaravgiften: ”Den sysselsättningsstimulerande effekten kan för industrin beräknas till i storleksordningen 5 000 personer under andra halvåret i år.” Det blir dyra jobb det! Den svångremspolitik som regeringen för är vidare ett hot mot sysselsättningen. Det är ju inte bara importen som går ned när tolk får mindre pengar att handla för. Det blir också svårare att sälja de varor som tillverkas här hemma. Vi säger: Använd pengarna på ett förnuftigare sätt — stöd de företag och branscher som kan ge jobb för framtiden! Se vidare till att de grupper som drabbats hårdast av åtstramningspolitiken får tillbaka sin köpkraft — det ger jobb i hemmamarknadsindustrin och i handeln! Regeringen saknar en samordnad sysselsättningspolitik, och därför utsätts uarbetsmarknadspolitiken för orimliga påfrestningar. Det skulle ha varit annorlunda med en socialdemokratisk politik. Det andra jag vill säga om arbetsmarknadsministerns uttalande är att det ger sken av att arbetsmarknadspolitiken under den socialdemokratiska regeringen skulle ha varit oföränderlig. Rolf Wirtén vet att det inte förhåller sig på det sättet. Gamla arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel har förändrat innehåll och karaktär för att svara mot nya krav: se 1. ex. på beredskapsarbetena! Helt nya hjälpmedel har kommit till och arbetsförmedlingen har utvecklats, utvidgats och utrustats bättre. Arbetsmarknadspolitiken kan inte vara — och har inte heller under socialdemokratisk ledning varit — oförändrad. Det tredje jag skulle vilja säga är följande. Om Rolf Wirtén i stället hade sagt att den borgerliga regeringen inte vidareutvecklar den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken utan söker sig egna vägar, hade jag tyvärr måst ge honom rätt. Det blir allteftersom tiden går allt klarare att den borgerliga regeringen för in arbetsmarknadspolitiken på nya vägar. Jag skall ta ett par exempel för att visa vad jag menar. Arbetsförmedlingen får inte tillräckliga möjligheter att fungera som ett bra stöd för enskilda arbetssökande och för att använda de olika arbetsmarknadspoliuska hjälpmedlen. Vi räknar inte dem som går i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsut bildning som arbetslösa. Men de har ett gemensamt med de arbetslösa, nämligen att de alla behöver arbetsförmedlingens hjälp. Det är för oss helt obegripligt att regeringen, i en situation då fter människor än någonsin söker sig till arbetsförmedlingarna, inte ger förmedlingarna vare sig de personliga resurser som behövs för att klara situationen eller de hjälpmedel i form av snabbt utbyggd obligatorisk plutsanmälan som väsentligt skulle underlätta förmedlarnas arbete. Därvidlag fortsätter man inte heller den socialdemokraviska politiken. Det är tyvärr riktigt, och det drabbar i första hand de mest utsatta grupperna — däribland ungdomen. Regeringen är också på annat sätt på väg att förändra arbetsmarknadspolitiken. Det förslag till nyrekryteringsbidrag som skall diskuteras i kanimaren om några dagar är det klaraste uttrycket för den förändringen. Det blir inte arbetsförmedlingen utan de enskilda arbetsgivarna som får förtroendet att ha hand om detta nya arbetsmarknadspolitiska instrument. Regeringen tar inte vara på den möjlighet som finns att genom en vettig konstruktion av nyrekryteringsbidraget ge de nytillträdande som söker arbete, dem som blivit arbetslösa, dem som går i beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning eller arbetsvård, i första hand chansen att få jobb. Det drabbar de mest utsatta — däribland ungdomen. Inte heller detta är en vidareutveckling av socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadsministern säger vidare i pressmeddelandet: ”Den senaste arbetskraftsundersökningen visar en viterligare nedgång i antalet arbetslösa. Siffran ligger nu under 90000 personer.” Detta är verkligen en cynisk beskrivning av läget. Sanningen är den att i april låg den totala arbetslösheten 35 2 högre än för ett år sedan Och för ungdomar under 24 år hade arbetslösheten stigit med 15 000 personer, eller med över 70 24. Till detta kommer att antalet sysselsatta ungdomar har minskat med 20 000. Omkring 50 000 går i beredskapsarbete och arbetsmark nadsutbildning. Nära 90 000 unga står utanför den egentliga arbetsmarknaden. Och arbetsmarknadsministern målar i sina tal en ljus bild av regeringspolitiken. Nog är det riktigt att socialdemokraterna skulle ha fört en annan politik. Vi skulle inte ha tillåtit en sådan utveckling, det visar vi med vär motion. Från den här talarstolen är det lätt att bolla med siffror. Vi kan diskutera, som arbetsmarknadsministern också gjorde, hur siffrorna är jämfört med förhållandena i andra länder. Vi kan jämföra dem med hur det var för några år sedan här hemma. Men de ungdomar det nu gäller väntar sig nägot annat än sådana jämförelser av dagens riksdagsbeslut. De väntar sig beslut som kan ge arbete, praktik eller utbildning. Vad har vi då att erbjuda dem? Propositionen från regeringen är tyvärr mest prat. Majoritetens utskottisbetänkande innehåller litet mer. På några punkter har vi fått gehör för socialdemokratiska krav. Utskottet ställer sig bakom vårt förslag att arbetstekniska hjälpmedel, särskilda anordningar på arbetsplatsen och arbetsbiträde skall kunna användas även för kortare anställningar. som praktik eller feriearbete, och för praktisk yrkesorientering. Det är konkreta åtgärder som kan bidra till att hjälpa upp situationen för de handikappade ungdomarna. Vi är glada över den ställning som utskottet på den här punkten har tagit. Utskottet är också berett att ge Delfus — Delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor — i uppdrag att arbeta för en utvidgning av verksamheten med arbetsmarknadsutbildning kombinerad med beredskapsarbeten inom kommuner och landsting. Den här verksamheten ger möjligheter för redan anställd personal att få en kompletterande utbildning samtidigt som ungdomar kan få vikariat. När nu utskottet ställer upp på vårt krav på en vidgning av verksamheten så är det också helt i linje med de förslag som Svenska kommunalarbetareförbundet för fram i sitt program om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Utskottet går oss delvis till mötes när det gäller åtgärder för att skaffa fram fler statliga beredskapsarbeten för ungdom. Ett enigt utskott kräver nu att regeringen överväger att mer aktivt ge stöd åt arbetsmarknadsstyrelsen och stätens personalnämnd i deras arbete på att snabbt ta fram fler statliga beredskapsarbeten. Dagens riksdagsbeslut — eller morgondagens - kommer alltså i några avseenden att kunna ge de arbetslösa ungdomarna ett praktiskt konkret stöd. Men det skulle behövas mycket mer. Det skulle ha varit möjligt om utskottets majoritet även på andra punkter i positiv anda hade prövat de soctaldemokratiska förslagen. Tyvärr har man inte velat göra detta. Vi har fått reservera oss. Vi kommer att driva våra förslag här i dag, men vi kommer också att fortsätta alt göra det i andra sammanhang. Erik Johansson i Simrishamn kommer senare att tala om reservationerna 2, 3.4 och 5 och Bengt Wiklund kommer att ta upp de utbildningspolitiska frågorna. Jag skall, herr talman, säga något om de övriga reservationerna. Praktikbegreppet tolkas i dag på många olika sätt. LO har påtalat att denna oklarhet utnyttjas för att anställa ungdomar på otrygga och oförmånliga villkor. Det förslag till definition av praktikbegreppet som sysselsättningsutredningen lade fram tycks de allra flesta anse vara bra. Även föredragande statsrådet är positiv. Vi har därför väldigt svårt att förstå att man inte är beredd att föra in definitionen i lagen om anställningsskydd. Om möjligt ännu mer frågande är vi inför utskottsmajoritetens och statsrådets vägran att komplettera främjandelagen så att ungdomar som har praktik som obligatoriskt inslag i sin utbildning verkligen kan vara säkra på att få den praktiken. :Hur kan man påstå att propositionen är steg på vägen att förverkliga ungdomsgarantin när man inte ens är beredd att ta detta steg? Herr talman! Det har varit en livlig diskussion om trygghetslagarna under våren, men beklagligt nog en diskussion där lagstiftningen har misstänkliggjorts och framställts som en av orsakerna till ungdomsarbetslösheten. Vi socialdemokrater har tagit upp detta i Delfus, Delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor, och vi har där också fått gehör för förslaget att gå ut och informera om hur de verkliga förhållandena är. Vad Delfus gör är bra, men det räcker inte. I reservationen 8 kräver vi att AMS som ju har många kontakter med arbetsgivarna skall få ytterligare informationsmedel för att upplysa dem om trygghetslagarnas verkliga innebörd. Samhället har nu alltför länge passivt åhört kampanjen mot trygghetslagarna. Jag uttryckte tidigare min glädje över att utskottet följt ett av våra förslag beträffande de handikappade ungdomarna. Men när det gäller våra krav om uppsökande verksamhet bland unga pensionärer och om möjligheter för dem all få vilande pension säger utskottet: Vänta till hösten. Då skall vi diskutera detta. Det är, som handikapporganisationerna påpekat och som delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor också framfört till utskottet, inte något särskilt bra argument. Det är viktigt att vi redan från början kan få med de unga förtidspensionärerna i försöksverksamheten med varvad utbildning och praktik. Det finns inga sakliga skäl för att ligga på ett beslut till hösten. Vi måste ta till vara ungdomens vilja ull arbete, och vi måste göra det nu. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det var ett ovanligt grinigt inlägg från Anna-Greta Leijons sida i dag. Hon uppfattade egentligen inte någonting som positivt. Jag måste också säga alt det var litet överraskande att hon förde en argumentationslinje som i någon mån strider mot vad man från socialdemokraternas sida sagt i utskottet, där man främst varit inne på den linjen att det här inte är fråga om några nyheter. Det är ingen ny arbetsmarknadspolitik som nu förs fram. Anna-Greta Leijon säger att nog finns det nyheter, men att de inte var de rätta. Utgångspunkten för hennes resonemang är en tidningsartikel som berör ett tal jag höll i Skåne. Om Anna-Greta Leijon vill studera detta tal närmare, så skall hon finna att det just betonar betydelsen av att man har kontinuitet i arbetsmarknadspolitiken. Det har jag många gånger sagt — både här i talarstolen och i andra sammanhang — och det står jag fast vid. Jag menar att många av de åtgärder som socialdemokratiska regeringen tog fram var bra och riktiga, och vi stödde dem många gånger här i riksdagen. Det finns, som jag har sagt tidigare, en värdegemenskap i arbetsmarknadspolitiken. Jag tror att man skulle kunna påstå att det gäller alltjämt. Om vi tar bort övertonerna, så tror jag att även Anna-Greta Leijon är beredd att säga att det som här föreslagits för att förbättra ungdomarnas situation på arbetsmarknaden är en riktig åtgärd och ett steg i rätt riktning. Om man något skulle polemisera mot detta inlägg och se bakåt på vad som egentligen har hänt mellan folkpartiet och socialdemokraterna, så kan man framför allt peka på att det under min företrädares ledning skett och nu fortsätter att ske en utveckling av arbetsmarknadspolitiken. Vad är annat att säga när man tagit fram 25-kronan än att den, som socialdemokraterna ofta Sagt, är av utomordentligt stor betydelse och att vi här har ett instrument som vi skall slå vakt om. 75-procentsbidraget, som också lyfts fram från oppositionens sida, vill man t.o.m. tillämpa i flera sammanhang. Nyrekryteringsstödet, som vi skall diskutera på fredag, finner jag ingen anledning att fördjupa mig särskilt i. Men Anna-Greta Leijon tog upp frågan. Ja, där är också ett nytiinkande på gång. Om vår lösning, vilken tar fasta på att man skall undvika för mycket byråkrati och svårhanterlig administration, skulle visa sig sämre än den socialdemokratiska modellen, så får vi återkomma till det. Jag är övertygad om att det är viktigt att man inte får alltför mycket av byråkratisk tungroddhet i ett sådant system. Jag tror inte att Anna-Greta Leijon vill motsäga att det behövs ett nyrekryteringsstöd, och det är ju ändå det centrala och viktiga. Här handlar det alltså om en nyorientering i vår politik. Vi har i dagens regeringsförslag också en nyhet i den varvade utbildningen, som jag tror det finns anledning att ge ett gott betyg, även från oppositionshåll. Man kan också vända på steken och fråga vad det var som socialdemokraterna under sin regeringstid bromsade när vi förde fram våra förslag från oppositionshåll. Ni sade ju nej till förslagen om företagsutbildning, allmän platsanmälan, allmän arbetslöshetsförsäkring, trygghetslagarna och styrelserepresentationen — för att ta bara några exempel — när vi första gången väckte de frågorna i motionsform. I dag är socialdemokraterna inte särskilt kritiska på de punkterna, utan de vill tvärtom försöka ge sken av att ligga före oss och t. 0. m. driva på i en och annan av de punkterna. Får jag så kommentera vad som sagts om arbetsmarknadsverkets resurser. Jag är, herr talman, medveten om att det finns anledning att gå vidare med uppbyggnaden av arbetsmarknadsverket. Jag har heller aldrig sagt något annat. Vad Anna-Greta Leijon nu säger är att regeringen har avvikit från den socialdemokratiska uppbyggnadstakten och nu för en annan arbetsmarknadspolitik när det gäller resurstilldelning till arbetsmarknadsverket. Men detta är ju fel, Anna-Greta Leijon! Vi har precis samma uppbyggnadstakt nu som under hela 1970-talet. Anna-Greta Leijons argumentation är således felaktig. Vi har haft ett påslag på ungefär ett par hundra tjänster per år, och för det budgetår som börjar den 1 juli får verket 225 nya tjänster. Jag har också utlovat att vi i en handikapproposition till hösten kommer att lägga fram ett förslag om ytterligare förstärkning. Jag skall också säga något om det allmänpolitiska läget som Anna-Greta Leijon var inne på. Hon menade att vi skulle sakna ett allmänt program. Jag vill här gärna hänvisa till - och detta sade jag också i mitt inledningsanförande —-att den ekonomiska politik som regeringen har fört och som i många stycken fick mothugg här i riksdagen av oppositionen nu håller på att ge goda resultat. Jag nämnde några fakta om hur exporten har ökat och att handelsbalansen alltså har förbättrats samt att vi nu har en ovanligt lugn prisutveckling i förhållande till vad vi hade under den socialdemokratiska regeringens senaste år. Bostadsbyggandet har också ökat, och man kan peka på flera andra sådana positiva faktorer. Vi har alltså fört en ekonomisk politik som håller på att ge resultat, där socialdemokraterna gick emot devalveringen. mot sänkningen av kostnaderna för produktionen. En fortsättning av deras politik skulle ha gjort det helt omöjligt för svenskt näringsliv att konkurrera på världsmarknaden och skulle ha lett till en betydande försämring av svensk arbetsmarknad. Ungdomarna skulle ha haft ytterligare svårigheter att få arbete. om Anna-Greta Leijons politik skulle ha förts här i riksdagen i stället för den politik som vi har fört. Jag tror inte att det finns någon möjlighet att försöka påstå annat än att regeringen på den här punkten står stark och att Oppositionen är Svap. Herr Werner, slutligen, tog upp sin vanliga visa, höll jug på attt säga, herr talman. Vi har diskuterat den visan många gånger tidigare, Lars Werner och Jag. Han anser att allt som är ont här i samhället beror på kapitalismen, som är det stora och förhatliga spöket. Den ekonomiska politik som vi för är präglad av en social marknadshushållning, men det är nästan alltid en förfärlig svartmålning av den ekonomiska politik som vi företräder i den karikatyr som Lars Werner i allmänhet visar fram. Det är därför svårt att ta det där resonemanget riktigt på allvar; det är överord som faller på sin egen orimlighet. Jag vill emellertid gärna ge Lars Werner rätt på ett par punkter, framför allt när han säger att vi i dag inte kan bedöma arbetsmarknadssituationen ur bara det kortsiktiga perspektivet. Detta är ju också vad som brukar sägas i olika sammanhang. Jag gör det i den här propositionen. Jag gör det i andra sammanhang också. Vi har ett strukturproblem som är av mer långsiktig karaktär, en förändring av sysselsättningssituationen på det sätt som Lars Werner själv framhöll, nämligen att de sysselsatta inom industrin, inom produktionen är i avtagande. Lyckligtvis kan man alltjämt hänvisa till en uppåtgående efterfrågan inom den offentliga sektorn och vårdsektorn, och därför balanserar arbetsmarknaden någorlunda. Men visst är detta någonting som vi har all anledning att se upp med. Därför försöker regeringen att också finna en långsiktig näringspolitik som skall ge goda resultat och hålla uppe vårt näringsliv på ett sådant sätt att vi alltjämt kan konkurrera med andra länder.

Herr talman! Får jag först uttrycka min glädje över att Rolf Wirtén gick upp i den här repliken. Han gav oss nämligen ew löfte som han inte har gett tidigare. Han sade nu att när han till hösten skall lägga en proposition om de handikappades sysselsättning kommer han att lägga fram förslag om ytterligare förstärkning av arbetsförmedlingarna. Jag noterar detta med stor glädje. I den proposition som vi just nu diskuterar har arbetsmarknadsministern inte vågat ge detta löfte. Där talar han om att han eventuellt kommer att ge arbetsförmedlingarna denna förstärkning. Nu gav han alltså ett direkt löfte. Jag hoppas verkligen att det kommer att hålla till hösten. Får jag sedan säga att det inte var någon tidningsartikel som jag talade om i början av mitt huvudanförande. Det var ett pressmeddelande från arbets marknadsdepartementet. Det är en kopia som jag har här, så Rolf Wirtén ser inte det gula klichétrycket, som han annars borde känna väl igen. På den tiden då vi satt i regeringen kunde vi stå för det som skrevs i de pressmeddelanden som skickades ut från departementet. I inledningen till detta pressmeddelande står det som jag nämnde tidigare. Jag formulerade om meningarna något litet med egna ord — det sade jag också att jag gjorde - men jag kan nu citera direkt. Det står så här: "Det är inte rätt att säga att regeringens arbetsmarknadspolitik bara är en fortsättning av den socialdemokratiska politiken. Den gamla politiken hade varit helt otillräcklig med de problem vi nu möter.” Det var detta jag tog upp i mina tre olika punkter, som jag nu inte skall upprepa. Rolf Wirtén talade om den värdegemenskap i arbetsmarknadspolitiken som vi tidigare har haft. När vi socialdemokrater byggde upp arbetsmarknadspolitiken — i stor utsträckning efter initiativ från den fackliga rörelsen - fanns det inte särskilt mycket av värdegemenskap mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Sedan har vi haft en sådan under några år, och det har vi varit väldigt glada för. Vi socialdemokrater hade hoppats att det skulle ha » irit möjligt att fortsätta den värdegemenskapen. Men vad som nu händer är ut! regeringen slår in på nya vägar. Detta med nyrekryteringsbidraget, som kommer att diskuteras senare under veckan, är en sådan ny väg. Allt som är nytt är ju inte bra bara därför att det är nytt. Jag tycker, precis som herr Wirtén sade, att det behövs ett nyrekryteringsbidrag, men däremot menar jag att bidraget med den utformning som det fått enligt regeringens förslag gör mer skada än nytta. Får jag sedan säga något om resurstilldelningen igen. Det som jag påstått är inte fel. Rolf Wirtén vet precis lika väl som jag och precis lika väl som varje arbetsförmedlare i det här landet att den I juli i år kommer det i praktiken inte att bli några nya medarbetare på arbetsförmedlingarna. Dessutom är det, precis som Rolf Wirtén säger i sitt pressmeddelande, så att i dagens läge måste det till nya resurser. Aldrig har så många människor sökt arbetsförmedlingens hjälp. Alltså måste man sätta till mer än man har gjort förut.

Ferr talman! Får jag till att börja med säga till Anna-Greta Leijon att jag kan stå för allt vad som sägs i det pressmeddelande hon citerade ur. Jag har, precis som jag sade i min förra replik, bara utvecklat det hela. Vi försöker komma vidare med arbetsmarknadspolitiken och anpassa den till den förändring i ekonomi och arbetsmarknad som ständigt fortgår. Därför finns många nyheter värda alt ta fasta på. Låt mig ställa frågan till Anna-Greta Leijon om hon kan tänka sig det nya läget utan 25-kronan, utan 75-procentsbidraget. utan tekostödet — ett förslag som vi tog upp I går i ett pressmeddelande och som kommer till riksdagen inom kort — och 15-kronan för ungdoms. för att ta några exempel. Allt detta är nytt och jag tror att Anna-Greta Leijon efter litet eftertanke är beredd att säga: Det är bra åtgärder, fortsätt på den vägen. Vi har således försökt att fortsätta ett konstruktivt arbete när det gäller utvecklingen av arbetsmarknadspolitiken, och vi har varit lyhörda för önskemål från oppositionen. När man fört fram bra saker har vi på regeringsbänken försökt förverkliga dem. Jag tänker på ungdomsdelegationen, som tillkom på förslag från oppositionen. Den har nu kommit i gång med arbetet och där kan Anna-Greta Leijon själv på verka förslagen i den riktning hon vill. Där finns det plats för konstruktiva grepp från Anna-Greta Leijon. Låt mig så ta upp den kritik som här har framförts mot oss när det gäller trygghetslagarna. Lars Werner gick längst: han påstod att vi tälar om trygghetslagarnas fördärvlighet. Det är, Lars Werner, alldeles fel. Jag har ofta sagt att trygghetslagstiftningen har kommit för att stanna. Vad vi vill med det utredningsarbete som är i gång är att göra en bra lag bättre. Om det är så att Lars Werner inte vill ställa upp på det arbetet är det inte så mycket att göra åt det. Men vårt mål är något helt annat än vad Lars Werner påstår. Lars Werner tog också upp frågan hur man skulle göra resursfördelningen inom arbetsmarknadsverket. Han ville hålla fast vid ungdomsavdelningar på arbetsförmedlingskontoren. Vi har ofta sagt att det ankommer på verket självt att avgöra hur man vill fördela sina resurser. Det väsentliga är att man får 225 nya tjänster den I juli i år - om man sedan skall använda dem speciellt för att hjälpa ungdomar eller vill lägga tyngdpunkten på någon annan verksamhet inom verket är verkets sak att avgöra: det skall inte styras av riksdag och regering. Att man måste satsa hårt på ungdomsförmedlingen är emellerud klart. Vi är också medvetna om att just det arbetet ställer stora krav på personalresurser. Erfarenheterna från Eskilstuna visar att det tar fem gånger så lång tid att skaffa ungdomarna arbete som de övriga. Det ger klara belägg för att detta är ett tidskrävande arbete som ställer speciella krav på personalresurser. Låt mig slutföra mitt samtal med Lars Werner! När det gäller bostadsbyggandet skulle jag vilja påpeka att igångsättningen visar en uppgång [rån 52 000 lägenheter till omkring 60 000 under detta år. Det visar att regeringen även på den punkten håller på att lyckas. Därmed får man också en chans till ökad sysselsättning för byggnadsarbetarna. Jag är medveten om att det behövs ännu en puff uppåt för att säkerställa deras arbetsmöjligheter — det gäller speciellt i vissa delar av vårt land, t.ex. Norrbotten. Men att riktningen uppåt är markerad tror jag Lars Werner måste hålla med om. Lät mig så ett ögonblick återvända till vad Anna-Greta Leijon tidigare sade om praktikbegreppet. Det är riktigt att sysselsättningsutredningen i sin skrivelse till regeringen har fört fram en definition, som jag som föredragande i stort sett har funnit vara riktig. Jag har sagt att den visst så småningom kan bli införd i lagen om anställningsskydd. Men när vi nu har ett utredningsarbete på gång är det väl ändå rimligt, Anna-Greta Leijon. att vi låter det arbetet slutföras innan vi för in denna definition i lagen. Vi har också anledning att invinta de förhandlingar som förs. Anna-Greta Leijon tog också upp främjandelagen. Vi har i dag alltjämt en något tveksam användning av den för de grupper som den kom till för. Jag har över huvud taget den uppfattningen att man skall vara mera försiktig med lagstiftning innan frivilliga åtgärder visar sig vara en oframkomlig väg. Jag tycker att det är typiskt för hela det knippe reservationer som sociuldemokraterna fogat till arbetsmarknadsutskottets betänkande att man är så troende Just på lagstiftningen, i stället för att ge de organ som finns i samhället en fair chans att försöka lösa problemen på frivillighetens bas innan man går tvingande fram. Det gäller exempelvis SSA råden och distriktsarbetsnämnderna. Varför skall de inte få åtminstone mer än ett år på sig att arbeta efter de riktlinjer som riksdagen gett dem innan man börjar hota med lagstiftning och säger: Ni klarar inte det här jobbet, utan vi måste nu gå in med en lag som reglerar detta arbete? Nej, låt dem få detta förtroende, så får vi sedan se om det så småningom blir nödvändigt att ta nästa steg. Varför denna brådska, Anna Greta Leijon, med lagstiftning i alla sammanhang?

Herr talman! Genmälena är ty värr verkligen korta, och jag ber om ursäkt om jag inte hinner ta upp alla de frågor som det finns anledning att beröra. Rolf Wirtén sade både nu och tidigare att den ekonomiska politiken håtler på att ge resultat, och han var nöjd med situationen. Jag förstår inte hur man kan tala på det sättet när alla bedömare i alla läger varnar för en ökning av arbetslösheten och när regeringen själv i sin egen reviderade finansplan tar upp detta. Vi kan inte vara nöjda. Rolf Wirtén tog nu också upp trygghetslagarna och sade att man vill göra en bra lag bättre. Bättre ur vilken synpunkt? En del arbetsgivarorganisationer har under våren drivit en kampanj mot trygghetslagarna för att misstänkliggöra dem. De har givit sken av att trygghetslagarna är orsaken till arbetslösheten. De har kunnat göra det utan ingripanden från regeringen. Jag skulle verkligen vilja vädja till regeringen: Låt inte de här organisationerna vantolka lagar som riksdagen med bred majoritet har fattat beslut om. utan gå ut och tala om vad lagarna verkligen innebär och gör det på ett sådant sätt att det hörs ända fram till dessa arbetsgivare! Sedan frågar Rolf Wirtén varför vi nu skall behöva tillgripa lagstiftning. Han säger aut vi bör avvakta det utredningsarbete som är i gång innan vi inför Wirtén, uppriktigt sagt är det ju så att regeringen inte har underlättat en förhandlingsuppgörelse genom de direktiv som man har skrivit för den här utredningen. I själva verket förhåller det sig precis tvärtom. När det gäller den obligatoriska praktiken i utbildningen vill vi nu få Wirtén anser i stället att vi skall vänta på en frivillig överenskommelse. I och för sig tycker vi också au det vore bättre om man klarade detta genom överenskommelser, men vi vet alla att det har visat sig svårt att åstadkomma sädana i praktiken. Därför säger vi I vår reservation att när de andra vägarna inte visar sig möjliga. då skall lägsuftningen användas. Sedan säger Rolf Wirtén att det är tveksamt om främjandelagen verkligen kommit till den användning som den ursprungligen var avsedd för — ungefär så formulerade han sig. Det kan man naturligtvis också säga. Men, Rolf Wirtén, den här lagstiftningen finns, och den borde användas för att hjälpa de handikappade och de äldre. Det tycker jag också att arbetsmarknadsministern i dag borde gå ut och tala om.

Herr talman! Lars Werner borde vara rätt nöjd i dag. Han säger att man från vpk:s sida länge har önskat få kravet på varvad utbildning genomfört. Det är också vad vi nu försöker verkställa. Varför gny om man får eu förslag, som man själv bedömer vara konstruktivt och riktigt, genomfört? Då finns det ju större anledning att rosa än alt risa. Får jag också ta upp frågan om hur man skall skaffa nya jobb. Jag har försökt säga att en grundförutsättning för en framgångsrik arbetsmarknadspolitik naturligtvis är en riktig ekonomisk politik. Vad har Cars Werner i påsen för att få fram fler nya jobb? Ja, det har vi faktiskt inte fått eu enda exempel på under den här debatten, som har pågått någon dryg tumme. Det hade varit av imtresse att få höra hur vpk hade tänkt skaffa fram dessa jobb. Jag är medveten om att det är en svår uppgift att skaffa nya jobb. Men jag säger än en gång, att en första förutsättning för cn framgångsrik arbetsmarknadspolitik är att man för den ekonomiska politiken på ett riktigt sätt. Jag har tidigare i dag försökt peka på en rad åtgärder som nu håller på att leda fram till positiva resultat, bl.a. på det omräde som Lars Werner senast var inne på, nämligen bostadsbyggandet. Vi har ökat bostadsbyggandet från 352 000 lägenheter till 60 000, alltså med 8 000 från den nivå som bostadsbyggandet [. ö. också låg på under den socialdemokratiska regeringens tid. Under 1975 var bostadsbyggandet exakt lika stort som under det senaste året. Vi har alltså lyckats vända utvecklingen, inte bara jämfört med den tidpunkt då vi började regeringsarbetet utan också jämfört med den tid som låg före oss och som socialdemokraterna hade ansvaret för. Får jag så beröra något av det som Anna-Greta Leijon tog upp. Jag är medveten om att mina meddebattörer nu inte har rätt till någon ytterligare replik. Dirför skall jag bara kortfattat kommentera de senaste inläggen. Det är att påstå litet för mycket, Anna-Greta Leijon. att säga att jag är nöjd med situationen I dag. Det är jag givetvis inte. Det finns åtskilligt att göra för att förbättra fäget för dem som i dag är arbetslösa. Ingen politiker kan vara nöjd så länge någon går arbetslös, i synnerhet när det gäller ett så stort antal ungdomar. Jag har inte eu ögonblick sagt att jag är nöjd, men jag har påstätt utt de åtgärder som hur vidtagits är av riktig natur och håller på att leda till positiva resultat. Vidare tycker jag att den ljusa bild som Anna-Greta Leijon menade att jag målade upp verifieras på ett sätt av henne själv i hennes första inlägg, då hon sade att man naturligtvis kan med statistik visa att det var lika svårt i en tidigare lågkonjunktur. Då mäste hon ha syftat på de siffror som jag hänvisade till från början av 1970-talet rörande den föregående lågkonjunkturen, dä arbetsmarknadsläget var minst sagt — och det är försiktigt uttryckt, Anna-Greta Leijon — lika besvärligt. Det var i siffror betydligt värre. Det är dock inte någon tröst. Jag skall inte heller slå mig till ro med det. Jag tycker emellertid att oppositionen skall vara försiktig, när den attackerar regeringen fastän regeringen i en utomordentligt svår konjunktursituation lyckats hålla arbetsmarknaden bättre uppe än socialdemokraterna själva förmådde i en 110 lägkonjunktur som inte var så svår som den nuvarande. Får jag tillägga nägra ord om trygghetslagarna. som båda debuttörerna tog upp. Jag har sagt att man har funnit anledning att se över trygghetstlagstiftningen. Lars Werner tog detta till intäkt för utt man nu ger efter för arbetsgivarparten. Vilka dokument finns för det påståendet. Lars Werner? Jag vet att jag inte sagt någonting som verifierar ett sådant uttalande. Riksdagen har förklarat att det efter ett antal år finns motiv för att gå igenom trygghetslagstiftningen och se om den har fungerat på det sätt som man tänkt sig. Även de nuvarande oppositionspartierna står bakom ett sådant uttalande, i varje fall socialdemokraterna. Jag minns inte på rak arm hur vpk ställde sig. Efter ett antal år finns det goda skäl att granska trygghetslagstiftningen, och det är vad denna statliga utredning gör. Jag kan meddela kammaren att utredningen startar med att göra en mycket bred kartläggning av de påståenden som gjorts både frän löntagarhåll och från arbetsgivarhåll. Det är enda möjligheten att få en någorlunda balanserad debatt om hur trvgghetslagstiftningen har slagit. Det är inte fråga om utt försämra vare sig för den ena eller den andra sidan utan det gäller att stå vakt om systemet och göra en bra lag bättre. Jag håller med om att det kan finnas motiv för att informera bättre om trygghetslagstiftningen. Också jag tror att det finns en del psykologiska spärrar som man skulle kunna undanröja genom att tala om hur lagen är uppbyggd och vilka möjligheter som finns att göra den mer flexibel för dem som inträder på arbetsmarknaden. Det är särskilt där kriikon har satt in. och då bör man ju följa den vanliga vägen här i samhället, att de som har unsvaret för att ge information skall göra det. Jag har också noterat att utskottsmujoriteten har skrivit att denna information behöver komma i gång, och jag är beredd att på olika sätt verka för bättre kunskap om den nuvarande lagstiftningen.

Herr talman! ”Arbetslösheten är et gissel. som vi ständigt måste vara beredda att bekämpa, vem det än drabbar. Men för den som är ung. för den som står beredd att ta steget ut i vuxenvärlden med allt vad det innebär av framtidsdrömmar och förhoppningar blir arbetslösheten en särskilt tung börda. Ett meningsfullt arbete ökar motståndskraften mot allt som verkar nedbrytande. Att sakna den grunden skapar lätt rotlöshet i tillvaron och ger självtulliten en knäck.” Det här är ett citat ur den rapport med atgärder mot ungdomsarbetslöshet som en arbetsgrupp inom folkpartiet lade fram 1975. Orden är lika giltiga i dag som då. Bland förslagen tll åtgärder fanns sysselsättningsgarantin. Det var första gången vi talade om att alla ungdomar borde garanteras arbete, utbildning eler praktik. Nu behandlar vi en proposition som redovisar insatser som är nödvändiga för att vi skall närma oss det målet. I dag är alla partier beredda att ställa upp bakom kravet på att ungdomar skall kunna tå arbete, utbildning eller praktik. Det behövs mer in någonsin åtgärder för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Läget på arbetsmarknaden är kärvt. Den totala arbetslösheten minskade visserligen metan mars och april i är med 7 000 personer — den ligger nu på 89 000 —- och antalet lediga platser har ökat med nästan 15000, men ungdomarnas arbetslöshet har gått upp till 36 000. Av de 89 000 är det alltså 36 000 ungdomar som inte har något arbete. Samtidigt är ca 30 000 ungdomar sysselsatta i beredskapsarbete och kanske drygt 20 000 i arbetsmarknadsutbildning. Ungdomarnas svårigheter på arbetsmarknaden beror inte enbart på lågkonjunktur och strukturella problem utan också på att arbetsmarknaden förändrats. Det har att göra med en långsiktig trend som också har sin motsvarighet I andra tänder. Redan under högkonjunkturåren på 1960-talet visade det sig att ungdomarna hade svårt att få jobb direkt efter skolan. och vissa kvartal under ären 1971, 1972 och 1973 hade vi höga arbetslöshetssiltfror för ungdomar t åldern 16-24 år, högre än vi har i dag — första kvartalet 1972 var +1 700 ungdomar arbetslösa - även om vi då inte hade de resurser vi har nu när det gäller arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete. Arbetsmarknaden av i dag utmärks bla. av att arbetsullfällena är koneenitrerade ull tätorterna och till stora arbetsplatser och att arbetsuppgifterna har blivit mer uppdelade och specialiserade. Det ställs krav på yrkeskunnande, specialkunskaper och arbetslivserfarenhet. Det ställs krav att arbetskraften skall vara välutbildad. effektiv och rörlig. Vanliga jobb för ungdomar som var nykomlingar på arbetsmarknaden förr var biträdesplatser av olika slag, springpojksjobb och lärlingsjobb. Birädesoch springpojksjobben har rationaliserats bort, och skolan har övertagit lärlingsutbildningen. Nu har ungdomarna inte någon cgen arbetsmarknad utan mäste konkurrera med alla andra arbetssökande om jobben. Deras konkurrensförmåga begränsas också av arbetstidslagstiftning och arbetarskyddslagstiftning. Det finns olika hinder — i och för sig bra —- för ungdomar under 18 år. Det gäller bl.a. vård och servicesektorn. Därför har också de 15—-16-åringar som vill börja jobba efter nian det svårast. Flickorna drabbas också hårt och då inte enbart av sitt eget traditionella yrkesval utan också av arbetsgivares traditionellt skeptiska inställning till kvinnlig arbetskraft. Ungdomarnas problem gäller att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden, och ungefär 70 25 av de arbetslösa ungdomarna kommer direkt från grundskolan eller har hoppat av från gymnasiestudierna. De korttidsutbildades problem kommer att kräva åtgärder fortsättningsvis. De stora ungdomskullar som lämnar grundskolan i början av 1980-talet kommer också att kräva insatser: Arbetslöshet är alltid ett gissel, men det är särskilt svårt när den drabbar en ung människa. Risken är stor att det ger bestående skador med pessimism, passivitet, dålig tilltro till sin egen förmåga, isolering och avståndstagande I från det samhälle som inte kan ge en det jobb man skulle vilja ha. Man känner sig misslyckad när man inte har jobb. En pojke säger i en DN-intervju den 18 januari 1978: ”När man märker att inget händer fast man går ofta, ofta på förmedlingen. — Då blir man lätt deprimerad. — Struntar i det liksom. Vad jag gör? Vet inte. Ligger och sover till mitt på dan. Sen går dagarna liksom. Men man blir ju bara trött av det, och plötsligt måste man ha jobb. Och även om man då inte precis gillar jobbet så känns det i alla fall skönt att komma hem efter en dag. när man har jobbat. Och när löningen dimper ner i brevlådan. Då känner man att man gjort något.” Det här lilla samtalet ger i blixtbelysning en bild av den nedstämdhet, isolering och passivitet som arbetslösheten för med sig och också av känslan av att man är värd något, om man har ett jobb. Därför är det också nödvändigt med de stora insatser som görs inom arbetsmarknadsutbildning och utökningen av antalet platser i beredskapsarbete. Det är insikten om de särskilda problem som möter ungdomarna vid övergången från skola till arbetsliv som ligger bakom de satsningar som gÖrS. Förslagen i den proposition som vi nu behandlar och som arbetsmarknadsutskottet yttrar sig över I sitt betänkande nr 40 syftar till cen samordning, vidareutveckling och förstärkning av olika åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Arbetsmarknadsministern gör i propositionen en samlad redovisning av de insatser som är nödvändiga för att vi skall närma oss målet att alla ungdomar skall garanteras arbete, utbildning och praktik. Socialdemokraterna reserverar sig av någon anledning mot utskottsmajoriietens skrivning i detta avseende. För att kunna ge ungdomarna stöd och vägledning krävs goda resurser vid arbetsförmedlingarna. Det krävs att personalen kan avsätta tillräckligt med tid för ungdomarna. I årets budget har också beslutats om 225 nya tjänster för att förstärka arbetsförmedlingsinsatserna, och departementschefen säger att man i samband med en senare proposition kommer att ta upp frågan om ytterligare förstärkningar för att tillgodose de krav på service som ställs från olika grupper av arbetssökande, däribland ungdomar, kvinnor och handikappade. Socialdemokraterna yrkar i sin motion på särskilda förmedlingsinsatser för ungdomar, och vpk vill att de speciella ungdomsavdelningarna åter inrättas på förmedlingarna; det här har diskuterats en del tidigare i dag. I propositionen föreslås i enlighet med förslag att särskilda arbetslag bestående av förmedlare, yrkesvägledare, syo-personal, psykologer och socialarbetare skall bildas, arbetslag som också kan tillgodose handikappades och invandrares speciella behov. Det kan ibland vara motiverat att avdela särskild personal för ungdomarna, men utskottsmajoriteten anser att det bör ankomma på resp. arbetsförmedling att bestämma om verksamhetens utformning med hänsyn till den lokala verkligheten. AMS har också givit ut riktlinjer avseende hur arbetsförmedlingarna bör hantera ungdomarnas speciella problem. För en månad sedan ungefär tog vi ställning till budgetpropositionens förslag om utökad obligatorisk platsanmälan. Den omfattar nu tio län, och riksdagen beslutade att avvakta utvärdering av den nu pågående och beslutade verksamheten. Med hänsyn till detta har utskottsmajoriteten avvisat de motioner som väckts. Beredskapsarbetena utgör ett betydelsefullt inslag när det gäller att skapa arbetsmöjligheter och ge arbetslivserfarenhet till ungdomar. I februari i år var totalt 47 000 personer sysselsatta i beredskapsarbete, av dem var 29 000 ungdomar. Och jag undrar verkligen om det är de här arbetena som apk föraktfullt kallar sysselsättningsterapi. När det gäller planeringen av beredskapsarbeten följer utskottsmajoriteten departementschefens förslag att i första hand vidga länsarbetsnämndernas kontakter med olika arbetsgivare att gälla både statliga, kommunala och privata arbetsgivare för att få fram fler beredskapsarbeten. Det bör gå att i samråd med berörda arbetsgivare få fram fler platser och på sikt också en kontinuerlig planering. Det är givetvis viktigt att vi följer utvecklingen noga. De socialdemokratiska förslagen om att det skall finnas inslag av handledning, yrkesvägledning och förmedlingskontakter finner utskottsmajoriteten vara tillgodosedda, eftersom AMS redan tidigare instruerat länsarbetsnämnderna om detta och det således ingår i anvisningarna för dessa arbeten. Rolf Wirtén har redan bemött reservationerna, och jag vill bara säga att utskottsmajoriteten har gått på departementschefens förslag och att det finns flera olika skäl för att inte nu bifalla de förslag som socialdemokraterna lägger fram. Det är viktigt, som också sägs i socialdemokraternas motion och'i motionen 19235, att arbetsgivarna informeras om trygghetslagstiftningens innebörd och om möjligheterna att anställa ungdomar. Eftersom informationsuppgifter av det här slaget ingår som ett led i arbetsmarknadsverkets reguljära verksamhet och speciella informationsinsatser dessutom övervägs inom ungdomsdelegationen har vi inte ansett att motionerna behöver föranleda någon åtgärd. Statsrådet Mogård har i propositionen förordat åtgärder inom skolans område för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten och minska risken för att ungdomarna slås ut. Hon redovisar att regeringen har medgivit att de ramar som fastställts för innevarande budgetår för gymnasieskolan får överskridas med 3 700 årselevplatser för att utnyttjas för bl.a. de korta yrkesinriktade kurserna. Statsrådet föreslår en försöksverksamhet i tio kommuner omfattande 200 elever i syfte att systematisera och effektivisera kombinationen kortkurser och beredskapsarbete. Skolstyrelsen bör lokalt ha ansvar för verksamheten i nära samarbete med planeringsråden och arbetsförmedlingen som skall svara för anskaffningen av beredskapsarbeten. Urvalet av elever bör, säger arbetsmarknadsministern, göras av arbetsförmedlingen efter samråd med skolan och ”den varvade utbildningen” skall vända sig till ungdomar som har relativt lång arbetslöshet bakom sig. Statsrådet Mogård påpekar att flera av de förslag sysselsättningsutredningen redovisat ligger väl i linje med den utveckling som har skett och som sker inom gymnasieskolan. Förstärkt och utbyggd studie och yrkesorientering är nödvändig om vi skall kunna stödja eleverna på rätt sätt. Likaså är det viktigt att planeringsråden får resurser för sitt arbete. Riksdagen har också tidigare i år beslutat om en uppräkning med 15,5 miljoner till syo och planeringsrådsverksamhet. Vpk för i sin motion fram krav på bl.a. hundraprocentigt bidrag till kommun och landsting som anordnar beredskapsarbeten och införande av en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det senaste kravet har också apk. För att ta det sista först: ALF-utredningen lägger snart fram sitt förslag, och vi tycker det är rimligt att avvakta det. Eu hundraprocentigt bidrag till kostnader skulle ge en ren inkomst till kommuner och landsting, eftersom de också får skatt av dem som arbetar på dessa jobb. Utskottet har därför tyckt att man inte kunde tillstyrka det förslaget. När det gäller staten utgår ju redan hundraprocentigt bidrag. Herr talman! De förslag vi tar ställning till i dag är avsedda att motverka arbetslösheten bland ungdomar och underlätta övergången från skota till arbetsliv. Förslagen innebär bl.a.: Lokala åtgärdsprogram mot ungdomsarbetslöshet skall utarbetas i alla kommuner. Beredskapsarbeten skall kunna innehålla korta inslag av yrkesvägledning och yrkesutbildning. Med dessa åtgärder tar vi vtterligare ett steg mot att garantera ungdomar arbete, utbildning eller praktik. Ungdomsarbetslösheten är ett av våra allvarligaste problem. Det krävs gemensamma ansträngningar för att komma ull rätta med det problemet.